Herr talman! Jag tackar kommunministern för svaret. Det är inte ofta som ett interpellationssvar innehåller en så omfattande genomgång av det område som interpellationens frågor gäller som i detta fall. Svaret är en föredömlig redogörelse med hedervärda ambitioner, och jag är fullt till freds med det. Som utgångspunkt för min interpellation har jag anfört ett exempel från Karlstads kommun, där en ledamot i fullmäktige har vägrats framställa en interpellation som formellt gällde ett beslut av skolstyrelsen i kommunen. Avsikten är att framhålla fallet som ett typexempel på hur gränsfall för interpellationsrätten kan handläggas och vilka principiella följder en sådan handläggning kan ha från demokratisk synpunkt och med hänsyn till intresset av att främja offentlig debatt. Jag hade inte förväntat att kommunministern i svaret här i kammaren skulle gå in på det anförda exemplet, och en debatt här i riksdagen om hur Karlstads kommunfullmäktige hanterar sitt interpellationsinstitut vore från flera synpunkter klart olämplig. Jag vill dock kort redogöra för det berörda Karlstadsfallet för att belysa den principiella sidan av frågan, som jag fortsättningsvis skall hålla mig till i mitt inlägg. Skolstyrelsen i Karlstad hade att pröva om försöksverksamhet med betygsfria årskurser inom grundskolan skulle genomföras i kommunens rektorsområden. Skolstyrelsen valde då som villkor för försöksverksamheten att två tredjedelars majoritet av berörda föräldrar skulle vilja ha den genomförd. Innebörden blir ju då att om 65 av 100 föräldrar skulle vilja ha försöksverksamhet med betygsfri årskurs 3 så skulle deras vilja inte få genomslag — de 35 föräldrar som vore emot försöket skulle väga tyngre inför skolstyrelsen. Detta bör ses mot bakgrunden av en rad olika försöksverksamheter inom skolans område som har genomförts utan att föräldrarnas inställning har kunnat göra sig gällande. När nu för en gångs skull föräldrarna får komma till tals om en försöksverksamhet så är det plötsligen en minoritet som får fälla utslaget. Det var detta, herr talman, som väckte stor förvåning inom den politiska oppositionen i Karlstad. Beslutet fattades med en rösts övervikt i skolstyrelsen. När interpellation i saken framlades för fullmäktige avvisades den — vid det tillfället genom ett beslut efter omröstning också med en rösts övervikt. Kommunministern har i sitt utförliga svar klarlagt problematiken och skälen för inskränkningar i interpellationsrätten i kommunfullmäktige. För kommuninvånare i gemen är helt säkert denna gränsdragning svår att acceptera annat än i mycket uppenbara fall, där en tillåten interpellation skulle innebära grov kränkning av personlig integritet, som kommunministern också var inne på. När gemene man går för att lyssna på kommunfullmäktige eller följer referat av fullmäktigedebatter i massmedia väntar man sig sannolikt över lag att debatten skall få gå in på vilka områden som helst som gäller politiken i kommunen. Det är snarare hänsynen till arbetsbelastningen i kommuners beslutande organ som gör avgränsning nödvändig. I det anförda fallet skulle interpellationen möjliggöra en debatt i fullmäktige om det demokratiskt riktiga i att begära två tredjedels majoritet tland föräldrarna för att införa betygsfri årskurs 3 i grundskolan. Försöksverksamheten engagerade många kommuninvånare, och det har bl.a. förts en bred debatt på tidningarnas insändarsidor. I praktiken innebar skolstyrelsens villkor om två tredjedels majoritet att betydligt färre rektorsområden blev berörda av försöksverksamheten än vad som skulle ha blivit följden om enkel majoritet hade ställts som villkor. Det torde vara svårt för de många föräldrar som genom det uppställda villkoret berövades möjligheten att få påverka frågan i sina barns skola att inse att skolstyrelsens beslut var riktigt från demokratisk synpunkt. Kvalificerad majoritet med två tredjedelar av avgivna röster används ju som regel endast vid omfattande förändringar för helheten. Majoritet är i allmänhetens ögon helt enkelt flertal i en beslutande församling. Ännu svårare har givetvis samma föräldraopinion och även alla andra som är engagerade i frågan att inse att debatten av synnerligen formella skäl inte skulle få föras vidare i kommunfullmäktige. Nu skulle det givetvis vara enkelt för vänsterpartiet kommunisterna och socialdemokraterna i Karlstad att ta politisk poäng av det inträffade. De tre andra partierna genomtrumfade med en rösts övervikt en inskränkning i demokratin i kommunen. Efteråt har emellertid även folkpartirepresentanter beklagat beslutet, och en värmländsk folkpartist som är ledamot av denna kammare yttrade spontant vid ett samtal med mig om fallet i Karlstad, att så snävt skulle han själv inte ha kunnat tolka interpellationsrätten. Jag vill tro att även centerpartister och moderater är betänksamma inför politiskt motiverade inskränkningar i den kommunala interpellationsrätten. Den principiella frågan är viktig, inte minst mot bakgrund av det omtalade s.k. politikerföraktet. Jag vill inte bestrida att talet om förakt för politiker delvis är en myt, som på ett slarvigt och från demuikratisk synpunkt oroväckande sätt odlas i massmedia. Bakgrunden är emellertid en förtroendeklyfta mellan oss politiker och allmänheten, och den klyftan är sannolikt samtliga ledamöter av denna kammare påtagligt medvetna om och berörda av. Till de faktorer som skapar bristande förtroende mellan politiker och allmänhet hör ju att beslut begränsas till en så liten krets som möjligt och att insyn och debatt sorgfälligt undviks — ofta av bekvämlighetsskäl eller med hänvisning till tidsbrist. Demokrati är arbetskrävande och tidsödande. Det blir det ännu mer om politiska beslut skall föras ut och förankras och tillkomma i former som ger de många människorna delaktighet och förmåga till direkt påverkan. Avgränsningar måste givetvis alltid finnas, och det har kommunministern exemplifierat här. Det är dock glädjande att kommunministern betonar att möjligheterna för ledamöterna av kommunfullmäktige att framställa interpellationer är av stor betydelse från kommunaldemokratisk synpunkt och att det därför är väsentligt att interpellationsområdet är så stort att den offentliga debatten i fullmäktige främjas. Jag noterar med tillfredsställelse att kommunministern anser att det finns anledning att överväga frågan om den kommunala interpellationsrätten ytterligare och att utvidgningar och preciseringar kan vara motiverade också när det gäller andra frågor än sådana som rör de kommunala företagen. Svårigheterna med lagtexter och demokrati kommer alltid att finnas. Demokrati får inte göras till stela formaliteter. Demokrati måste vara dynamisk och stadd i ständig utveckling. Ett samhälle bör kunna i grunden förändras med demokratiska medel, och demokratin bör ständigt utvidgas och fördjupas. Den dagliga kampen för demokrati kommer alltid att råka i konflikt med intressen som vill använda lagtexter som försvarsmurar.

Herr talman! Jag noterar att Raul Blächer inte avkräver mig någon kommentar till det aktuella fallet i Karlstad, men det kan ändå vara viktigt att i det här sammanhanget erinra om skolförordningens bestämmelser om betyg. Bestämmelserna om när betyg i grundskolan skall ges finns i 6 kap. 11 § i skolförordningen. Paragrafen har följande lydelse: Skolstyrelsen har således en självständig beslutanderätt i frågor om ersättande av betyg i årskurserna 3 och 6 med annan form av besked. Fullmäktige kan alltså inte ge skolstyrelsen några direktiv i frågan. Det finns också anledning att erinra om den rättsliga undersökning på området som professor Frits Kaijser gjorde 1963 och 1964. Den avser rättsliga förhållanden som i denna del gäller också efter den nya kommunallagens tillkomst 1977. Undersökningen ledde till bl.a. följande slutsats som utgör en ytterligare bevisning för vilken avgränsning som skall gälla: En interpellation får inte gälla en nämnds beslut i en fråga som saknar ekonomisk betydelse för kommunen, om det av en författningsföreskrift e.d. framgår att nämnden har en självständig beslutanderätt som är oberoende av direktiv från fullmäktige. Jag vill till sist, herr talman, understryka att interpellationsinstitutet självfallet utgör en viktig del av den offentliga debatten i de kommunala församlingarna. Jag tycker att det finns anledning att observera hur utvecklingen blir i dessa sammanhang. Vidare vill jag framhålla att det för att man skall kunna bevara ett levande interpellationsinstitut också är nödvändigt med klara avgränsningar, så att inte missbruk föranleder att man inte kommer att kunna utnyttja denna fina form av offentlig debatt.

Herr talman! I anslutning till kommunministerns påpekande om vad som gäller enligt skolförordningens bestämmelser om betygen vill jag anföra att så länge en skolstyrelse tillämpar gängse praxis i dessa fall och fattar beslut enligt gällande författningar är det givetvis oklanderligt, och det medför då inte att det uppstår frågor som föranleder några debatter i kommunfullmäktige. Det som skedde i Karlstad var emellertid att skolstyrelsen gav sig in på ett område och öppnade möjligheter för en form av direkt demokrati genom att anmoda föräldraopinioner att ta ställning och genom att ange att deras ställningstagande skulle vara vägledande för frågan om när man skulle ha försöksverksamhet. I och med detta hade skolstyrelsen frångått de givna författningarna, och det var när frågan blev föremål för offentlig debatt och föräldrarna skulle ta ställning som man fick anledning att ifrågasätta varför det skulle vara just två tredjedels majoritet. Det är därför som jag anser att exemplet från Karlstad är viktigt när det gäller frågan om den kommunala interpellationsrätten. Jag har ju redan tidigare framhållit att det givetvis är skolstyrelsen obetaget att det beslutas om försöksverksamhet. Man hade, som sagt, i det här fallet lämnat det vanliga området.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig om de statliga stödbeställningarna vid svenska varv är ägnade att öka varvskapaciteten. Frågan har ställts med anledning av att Öresundsvarvet i samband med en statlig stödbeställning har annonserat efter arbetskraft.

Ytterligare minskningar kommer att genomföras under år 1980 för att den nu planerade nivån skall uppnås. Svaret på frågan är alltså nej.

Herr talman! För ca två månader sedan behandlade riksdagen tilläggsbudgeten. I trafikutskottet hade vi att bl.a. ta ställning till ett anslag på 280 milj.kr. till SJ för tidigareläggning av en beställning av en tågfärja. Det var regeringens välvillighet gentemot Öresundsvarvet i Landskrona för att klara sysselsättningen och få en smidigare avtrappning när det gäller minskningen av antalet anställda. Vi känner ju alla till att detta måste ske. SJ behövde inte färjan förrän om några år och begärde därför ytterligare 70 milj.kr. för att bygga den tidigare. Merkostnaden för byggande av färjan i Sverige i stället för vid något annat västeuropeiskt varv uppgick till ytterligare 90 milj.kr. Genom placeringen av ordern hos Öresundsvarvet torde de svenska skattebetalarna alltså få ta på sig en stor merkostnad. Jag anser emellertid att det är helt riktigt att placera beställningen i Sverige i syfte att klara vår sysselsättning. Men den uppfattning som jag hade i mitten av december var att tidigareläggningen av beställningen av tågfärjan avsåg att klara sysselsättningen för dem som redan var anställda vid Öresundsvarvet. Därför blir man mer än förvånad när samma varv i samband med beställningen annonserar efter mer personal. Att öka antalet anställda var ändock inte avsikten. Det finns många människor som med rätta kritiserar varvspolitiken som den hittills har bedrivits. Den socialdemokratiska industripolitiken har ju under hela 1970-talet över lag präglats av en låt-gå-anda. Då vi nu har fått en borgerlig regering som skall handlägga frågorna, är det naturligt att människorna hyser förhoppningar om en annan politik. Sedan frågan ställdes har vi också fått Svenska Varvs styrelses förslag, varav det framgår att det måste göras ytterligare hårda nedskärningar. Mot denna bakgrund är frågan än mer motiverad i dag än då den ställdes. Nu säger industriministern i svaret att man under 1978/79 har minskat antalet anställda med 300 personer och att ytterligare minskningar kommer att genomföras under 1980. Det är märkligt om en minskning skall genomföras under 1980 samtidigt som man i början av det året går ut och annonserar efter mer personal. Svaret är nej, säger statsrådet.

Herr talman! Jag vill erinra Wiggo Komstedt om att fram till dess riksdagen fattat ett nytt beslut om varvspolitiken gäller självfallet det tidigare beslutet. Enligt min uppfattning — det framgår av mitt svar — har Svenska Varv uppfyllt de mål som riksdagens tidigare beslut i frågan innebär. Jag kan förstå Wiggo Komstedts förvåning över behovet av nyanställningar. Jag känner inte till detaljerna i fallet. Det kan möjligen tänkas röra sig om speciella personalkategorier. Och jag förutsätter självfallet som industrimi nister att varven uppfyller de mål och utför de uppgifter som riksdagen har ålagt varvsgruppen med sitt beslut. Jag planerar självfallet inga åtgärder därutöver. Vi diskuterar, som Wiggo Komstedt väl känner till, en proposition om den framtida varvspolitiken, och riksdagens beslut med anledning av den propositionen senare under våren får bli vägledande för hur varven i fortsättningen skall lägga upp sin verksamhet.
Herr talman! Just mot den bakgrunden att vi nu mycket intensivt diskuterar hur den svenska varvspolitiken skall se ut i framtiden är det som jag tar upp frågan. De människor som nu nyanställs kan knappast ha någon bra sysselsättningsgaranti — när vi vet att vi ytterligare måste skära ned antalet anställda ganska hårt. Industriministern säger att han inte känner till detaljerna utan att det kan handla om speciella grupper. Det är alldeles riktigt. Jag har till Öresundsvarvet ställt frågan vad som är anledningen till annonseringen, och jag har fått svaret att man bl.a. behövde svetsare. Min uppfattning är då att man faktiskt får bedriva någon form av internutbildning bland sådana yrkeskategorier som det finns överskott av på andra områden. Eller varför inte ta den kategorin varvsarbetare från något annat svenskt varv som också har bekymmer i dag — alltså göra en omfördelning — i stället för att nyanställa? Det är väl alla rörande ense om att det inte är en bra politik, om man kommit överens om en målsättning att skära ned radikalt, och samtidigt något varv går ut och annonserar efter mer personal. Jag bedömer det som en mycket dålig sysselsättningsgaranti för de människor som i så fall får en anställning i början av 1980 och samtidigt måste lämna sin arbetsplats något halvår senare. Det får enligt min uppfattning definitivt inte innebära att vi skall lägga ut ytterligare statliga stödbeställningar, som därtill kostar åtskilliga miljoner kronor mer än de skulle ha kostat på något annat, utländskt varv.

Herr talman! Sven Henricsson har frågat mig om jag dels delar uppfattningen att den regionala utvecklingen i stora delar av Jämtlands län är oacceptabel, dels är beredd att helt eller delvis stödja de förslag till åtgärder berörande industridepartementet som länsstyrelsen i Jämtlands län lade fram i april 1979 eller är beredd att föreslå andra verksamma åtgärder i samma syfte. bl.a. att befolkningstillväxten inom storstadsområden och primära centra har dämpats och att de betydande flyttningsförlusterna för de s.k. skogslänen under främst 1960-talets senare hälft har övergått i en viss nettoinflyttning under 1970-talet. Även sysselsättningsutvecklingen i skogslänen har under 1970-talet varit mer gynnsam än tidigare. Men obalansen mellan de norra och de södra delarna av landet är fortfarande mycket påtaglig och undersysselsättningen är störst bland kvinnorna. Vidare kvarstår de inomregionala obalanserna i främst skogslänen. I budgetpropositionen har sysselsättningssituationen i olika län belysts genom jämförelser mellan länen i fråga om dels den andel av antalet invånare som står utanför den reguljära arbetsmarknaden, dels den beräknade undersysselsättningen. Vid båda jämförelserna intar Norrbottens län en särställning, men även de övriga skogslänen visar upp sämre förhållanden på arbetsmarknaden än övriga län. För Jämtlands län visar dessa jämförelser att undersysselsättningen, näst efter Norrbottens län, är störst i landet medan andelen personer som är arbetslösa, i beredskapsarbete eller i arbetsmarknadsutbildning inte är lika stor som i andra län. Jag kan naturligtvis inte som ansvarig för regionalpolitiken vara till freds med de regionala obalanser som vi fortfarande har. Arbetet måste inriktas mot en regional utjämning så att människor i alla delar av landet kan få tillgång till arbete, service och god miljö. Den regionala utvecklingen följs upp inom främst länsplaneringen och en redovisning därav sker i länsprogram och årliga länsrapporter. Länsstyrelsen i Jämtlands län lämnade — liksom de andra länsstyrelserna — under våren 1979 en länsrapport till regeringen. Jämtlands läns rapport hade formen av ett åtgärdsprogram som innehöll en rad förslag inom olika departements verksamhetsområden. Yttranden över rapporten har inhämtats från skilda statliga myndigheter. De regionalpolitiskt motiverade förslagen i länsrapporten har därefter vägts mot andra önskemål vid arbetet med den nyligen framlagda budgetpropositionen. Flertalet av de förslag som berör industridepartementets verksamhetsområde har tagits upp och tillstyrkts. Jag följer med stor uppmärksamhet utvecklingen i Jämtland och är självfallet beredd att inom ramen för lämnade bemyndiganden och tillgången på medel pröva tänkbara åtgärder på det regionalpolitiska området för att komma till rätta med de regionala obalansproblemen.

Herr talman! Jag tackar för svaret, där industriminister Åsling uttalar sig i allmänhet om den regionala obalansen men samtidigt säger sig vilja följa utvecklingen i Jämtland med uppmärksamhet. Tillåt mig då att till att börja med lägga fram en del allmänna synpunkter på det här bekymret. I en passus i svaret talas förhoppningsfullt om att skogslänen inte längre har de tidigare så betydande flyttningsförlusterna. Man kan av detta förledas tro att en avgörande förbättring i det regionalpolitiska läget har inträffat i skogslänen. Så är nu inte fallet. Det finns dock politiker som tror att den minskade folkomflyttningen är ett tecken på förbättring och regional s.k. balans. I verkligheten kan man lika gärna se det som ett tecken på motsatsen. I Sverige är de regionala problemen i dag större än vad de var för 15 år sedan. De gamla krisområdena — till dem hör ju Jämtland och skogslänen i allmänhet — har i många fall upplevt drastiska försämringar. Nya regionala kriser har uppstått i en rad områden. Hela den nationella situationen har blivit sämre, och flertalet regioner i landet är numera arbetslöshetsregioner. Den folkomflyttning som kännetecknar den verkliga högkonjunkturen är i dag inte möjlig. Regionkriserna fördjupas som resultat av den allmänna krisen och de tidigare så expansiva områdena har själva hamnat i en kris. Stödområdet omfattar, som framgår av en nyligen framställd karta, allt större delar av landet. Klyftan mellan olika landsdelar då det gäller ekonomisk utveckling har alltså inte utjämnats. I min interpellation angående Jämtlands län har jag sökt beskriva den negativa utvecklingen: en starkt eftersläpande sysselsättningsgrad särskilt markerad då det gäller industrin. Kraftig undersysselsättning, ett rekordstort antal människor i skyddad sysselsättning och f.ö. svenskt rekord då det gäller andelen förtidspensionerade kan också noteras. Härtill kan läggas att födelseunderskottet är permanent. Det innebär att länet inte kan generera någon egen befolkningsökning på grund av den ogynnsamma ålderssammansättningen hos befolkningen. I länets ytterområden dominerar pensionärerna i många samhällen, och ungdomens andel minskar för varje år. Redan nu sviktar underlaget för viktiga samhällsfunktioner. Ta t.ex. skolorna i relativt välutvecklade orter, där dessa hotas av indragning på grund av starkt minskat elevunderlag. Det här är tecken på en fortgående utarmning och på djupgående problem. Det är inte något tillfälligt, utan det har varat länge. Det är nedslående förhållanden, som förebådar en tragisk utveckling, såvida inte en radikal vändning kan åstadkommas. Det är inte min avsikt att göra en ingående beskrivning av den politik som har lett fram till dagens läge, men jag vill ändå erinra om att den nuvarande regionalpolitiken föddes ur den omvandling som det ekonomiska systemet undergick efter 1950. Koncentration av kapital, utglesning, folkomflyttning och storstadstillväxt gjorde det nödvändigt med en politisk attityd från statsmaktens sida. Den då regerande socialdemokratin och LO-ledningen godtog den s.k. strukturomvandlingen och hävdade att koncentration och folkomflyttning var nödvändiga och gynnsamma åtgärder, vilka skulle leda till ökad effektivitet och bättre villkor för de anställda. Den regionalpolitik som efter hand formades under 1960-talet har i stort sett förblivit densamma även under trepartioch folkpartiregeringarna. Någon i verklig mening ny regionalpolitik har inte åstadkommits, utan verkningarna har varit marginella, och de har inte hindrat krisen. Man kan med ett vanligt använt språkbruk säga att de regionalpolitiska medlen har varit och är otillräckliga. Indelningen i ortscentra med olika dignitet har t.ex. bidragit till en koncentration, där centret en tid kunnat leva vidare på bekostnad av sin omgivning och mindre byar. Det där brukar kallas för inomregional rörlighet. Men hur blir det när omgivningens liv tynar bort? Hur blir det, industriministern, när dessa orter, som har fått fördelen att fungera som centra för vissa funktioner, har levt på sitt omland men detta omland inte längre förmår leva vidare? Det är just vad som nu sker framför våra ögon i stora delar av Jämtland. Det uppkomna läget med sviktande sysselsättning och ogynnsam åldersfördelning pressar också hårt på den kommunala ekonomin. Det finns alla skäl att påminna om detta i en tid då man allt oftare — som jag tycker alltför ofta — hör attacker mot kommunerna av folk i regeringsställning som enligt andra kolleger i många fall inte har någon kommunal erfarenhet. För kommunerna — som känner de här problemen direkt — gäller det att med alla medel som kan lösgöras vidta olika åtgärder för att klara de många problem som är en direkt följd av den misslyckade regionalpolitiken och av den ständiga utslagningen. Låt mig i det här sammanhanget slutligen som ett exempel nämna Strömsunds kommun i norra Jämtland. Skattekraften där är låg: 214 kr. per invånare, att jämföra med Danderyd, där den är 446 kr. — Danderyd är ju ett extremexempel åt andra hållet. Men så har Strömsund också en skatt på 32:70, vilket är landets högsta, om jag är riktigt informerad. Från den kommunen har sedan länge den bästa exportvaran varit ungdom, och då de ungdomar som varit mest välutbildade. Man får inte heller förvåna sig över att de som har arbete i Strömsund många gånger funderar på att flytta, då inkomstskatten på andra mera gynnade orter kan vara flera tusen kronor lägre per år. Vad händer nu om vi får en påtaglig förbättring av den korta konjunkturen? Ja, det är bekräftat att AMS redan nu bevakar varje tecken på att det skall bli ett konjunkturuppsving och håller igen på sina insatser. Om jag inte är fel underrättad, så är avsikten nu t.ex. att AMS skall dra in det särskilda stödet till kommunerna för att ordna jobb åt ungdomar. Det är ett tecken på att man förstärker beredskapen för att vid en eventuell konjunkturuppgång kunna tillgodose efterfrågan på arbetskraft i olika delar av landet. Jag betecknar risken för en ny flyttlasspolitik som stor. Många är oroliga för en sådan politik. Vi behöver en mer styrande regionalpolitik för att planmässigt utveckla regionerna. Det måste vara alternativet till den förslumning av stora områden av vårt norrländska inland som vi nu upplever. Det är inte en fråga om socialpolitik, att hjälpa till att klara problem i en strukturomvandling. Det är fråga om att utveckla en landsända som i stället kunde bli en tillgång för vårt land med de stora slumrande värden som här finns. Jag vill sluta med att ställa ett par frågor som rör det här länsprogrammet som regeringen har fått ta del av. Jag vill ta upp detta med vägprojekten. Man har från länshåll föreslagit att elva vägprojekt skulle bli föremål för särskilda insatser från staten, därför att de är verkligt angelägna för att stimulera övriga verksamheter i samhället. Vi vet vad infrastrukturen betyder. Beträffande dessa elva vägprojekt har jag en intressant fråga. I Frostviken finns ett sådant projekt som skulle underlätta för gruvdrift och turism, och jag är intresserad av att höra industriministerns syn på detta vägprojekt med hänsyn till den industriella aspekten. Kan det vara angeläget att söka hjälpa till med att få en tidigareläggning av detta projekt som rör Stora Blåsjön och Ankarvattnet? En andra fråga gäller Krokom och det trämekaniska centrum, som ofta har kallats ”pilotanläggning för vidareförädling av sågat virke”. Länets enda massaindustri är nedlagd, och vi har inte fått någon ersättningsindustri för de 230 jobb som försvann. Det skulle vara verkligt intressant att få höra om det är möjligt, och om industriministern utifrån statens auktoritet kan medverka till att vi äntligen får en industri för sågning av virke och utveckling av trämekanik just i det här området. Slutligen vill jag tillägga att den träfiberindustri som vi har i Pilgrimstad är i farozonen, och det är med oro som de berörda och länsmyndigheterna ser på framtiden för även denna inte så särskilt stora men ändå så betydelsefulla anläggning i den delen av länet.

Herr talman! Jag kan hålla med Sven Henricsson om att man inte får förledas tro att slaget om den regionala balansen är avgjort i och med att utflyttningen har bromsats upp. Den utveckling av åldersstrukturen i skogslänen, och inte minst då i Jämtland, som fortlöpande sker är naturligtvis oroande —i fråga om undersysselsättningen är Norrbotten det mest flagranta exemplet, men det gäller även skogslänen i övrigt. Vi kan dock konstatera att den typ av strukturanpassning som vi upplevde inom näringslivet här i landet under 1950 och 1960-talen, med en brutal utflyttning från skogsbygderna, inte längre är möjlig att genomföra. Det finns en bred politisk överensstämmelse i uppfattningen att strukturförändringar i näringslivet måste man försöka klara utan att de sysselsättningsmässiga konsekvenserna blir alltför brutala. Det är väl litet grand av det som borde prägla också den varvsdebatt vi hade här i kammaren i går och som vi något tangerat i dag. Nu kräver nog solidariteten i samhället att man avdelar tillräckliga resurser för utvecklingen, som jag ser det, framför allt i Norrbotten men också naturligtvis i övriga skogslän, däribland Jämtland. När Sven Henricsson säger att det inte har skett några större förändringar i regionalpolitiken är jag emellertid inte överens med honom längre. Det är fel. Här har redan med regeringen Fälldin nr 1:s tillträde hösten 1976 kommit till nya moment som nu också successivt ger resultat. Först och främst har dialogen mellan regionala och centrala myndigheter förbättrats. Det är inte bara så att länsplaneringsarbetet aktiverats och att man har tillskapat speciella arrangemang, typ Norrbottendelegationen, för att främja den här dialogen. Nej, ökat ansvar och ökad kompetens finns nu hos de regionala myndigheterna genom att länsstyrelserna har speciella medel till sitt förfogande för utvecklingsfrågor, genom att utvecklingsfonderna har konstruerats så att de är regionala och självständiga organ etc. Dessutom har det skett en markant förbättring när det gäller glesbygdspolitiken, och det har genom riksdagens beslut i fjol också skett en förbättring av den allmänna regionalpolitiska instrumentarsenalen. Här har också de mindre orterna fått en chans genom de kommunala industrihusen, och vidare har en ny syn på jordbruket brutit igenom. Jordbrukets roll ur regionalpolitisk synpunkt har omvärderats i den här regeringens regi, och det har också sin stora betydelse för den genuina glesbygden i Jämtland. Ja, t.o.m. upprustningen av Sven Henricssons och mitt gemensamma gamla skötebarn inlandsbanan fortgår ju. Det har alltså kommit någonting nytt in i regionalpolitiken och i attityden till de här bygderna. Nu gäller det att bygga vidare på den nya förståelsen för dessa alldeles speciella problem. Om jag fokuserar intresset, liksom Sven Henricsson gör, på Ströms kommun, så är ju problemen där karakteristiska för den här inlandsregionen. Där gäller det, som jag ser det, framför allt att i ökad omfattning skapa förutsättningar för etablering av främst mindre företag. Industricentrat har fått en ny uppgift också genom att det kan arbeta mera som ett direkt industrihotell för enmansföretagare. Utvecklingsfonden i Jämtland har en stor uppgift när det gäller att försöka se till att man suger upp den arbetskraft som finns. Får jag sedan gå in på de mera konkreta frågorna som Sven Henricsson ställer. Först och främst är Sven Henricsson rent allmänt intresserad av att få veta vad regeringen har gjort åt de propåer som har kommit från länsstyrelsen i Jämtlands län i den stora länsrapporten. Där har det ju skett ganska mycket. Det är inte bara så att man har anslagit speciella pengar till turistprojekt, utan man har också systematiskt försökt gå igenom det förslag till åtgärder som länsstyrelsen lagt fram. Det har föranlett åtgärder inte minst i den budgetproposition som riksdagen nu har fått. Men det kommer också fortlöpande ytterligare insatser. Får jag bara erinra om några saker. Kravet på att industricentrumanläggningen i Strömsund skulle byggas ut för minst 300 arbetsplatser är nu tillgodosett. Förslaget om lokaliseringsstöd för uppförande av kommunala industrilokaler har också blivit ett inslag i den allmänna regionalpolitiken. Det trämekaniska centrum i Krokom som Sven Henricsson speciellt efterlyste är beroende av NCB:s ställningstagande till nybyggnad av sågverket i Hissmofors. Jag hoppas att det blir möjligt att ta ett beslut där inom kort. Min bestämda uppfattning är i varje fall att det finns utrymme för ett nytt sågverk i Hissmofors och att det sågverkets produktion då bör kunna bilda basen för en förädlingsindustri. När det gäller frågor om stubbflisanläggning och termomekanisk industri i Hissmofors är det projekt som bör kunna utredas vidare inom ramen för de medel som länsstyrelsen har tilldelats. Kravet på särskilda insatser inom Mittnordprojektet har vi i viss mån tillgodosett i budgetpropositionen. Kravet på speciella insatser för de mindre företagen, som länsstyrelsen ställer, kan tillgodoses inom ramen för de medel som industriverket, utvecklingsfonden och länsstyrelsen har fått. Kravet på att SVETAB:s lokalkontor i Östersund skall bemannas är något som jag tycker SVETAB skall noga beakta. Det finns möjligheter för SVETAB att av eget initiativ tillgodose det önskemålet. Frågan om inrättandet av ett regionalt utvecklingsbolag för Jämtland är nu under utredning. När utredningen är klar, vilket den blir inom kort, är jag beredd att återkomma med ett mer konkret förslag om inrättande av ett utvecklingsbolag för Jämtlands län. Det har alltså hänt ganska mycket sedan länsstyrelsen lämnade sin långa önskelista. Får jag sedan beträffande en fråga som Sven Henricsson ställde utanför listan så att säga, nämligen frågan om vägprojektet i Frostviken, som har nära sammanhang med utnyttjandet av gruvfyndigheterna i Blåsjön, säga att den har aktualiserats av länsstyrelsen. Landshövdingen i Jämtlands län har nyligen uppvaktat mig i detta ärende, och det är under beredning i departementet. Min personliga uppfattning är att det är ett angeläget projekt, och jag hoppas att det skall finnas möjligheter inom en inte alltför avlägsen framtid att hitta lösningar på hur man kan gå vidare med både vägprojektet och gruvprojektet.

Herr talman! Det är klart att vi inte skall glömma bort att notera de tillmötesgåenden som har skett när det gäller den förslagslista som länsmyndigheterna har lagt fram. Det vore ju orättvist att inte erkänna att dessa krav och förslag på vissa punkter har fått en seriös behandling och även blivit välvilligt bemötta. Jag är också tillfredsställd med att industriministern uttrycker en så stark oro för vad som håller på att inträffa. Men när han sedan övergår till att beskriva hur mycket bättre det har blivit tycker jag inte att det stämmer med min egen erfarenhet på ort och ställe. Visst kan jag medge att volymen på insatserna har ökat, men insatserna har inte ändrat sin i huvudsak socialpolitiska karaktär. De stämmer ganska bra överens med grundsynen att man skall göra förändringar i s.k. socialt acceptabla former, som det heter i olika sammanhang. Det är dock inte det saken gäller. Vad vi behöver i länet är en avgörande förändring i en situation där vi håller på att helt gå under i stora områden; jag tänker då på de vidsträckta delar som ligger utanför de stora centra. Vi behöver åtgärder som radikalt tryggar underlaget för service och gör det möjligt för oss att få behålla vår skola, vår handelsbod, vår poststation eller vad det nu kan vara. Ty försvinner möjligheterna att leva i dessa bygder, försvinner också möjligheterna att få denna service. Jag medger att detta inte är ett problem enbart i vårt län, men när 15 96 av dem som frågar efter jobb är ställda utanför den normala arbetsmarknaden och nu med hjälp av olika konstlade åtgärder så att säga håller hakan över vattnet, då är det någonting som inte fungerar som det skall. Jag tycker att det är synnerligen angeläget att här framhålla för industriministern — såsom jämtlänning känner han också till problemen — att vi måste finna vägar, inte bara för att lösa problemen i Östersund och dess omgivningar med deras centrala orter, utan framför allt behöver vi få tillbaka en levande landsbygd i vårt län.
Herr talman! Förutsättningen för att det skall bli bättre och för att Sven Henricssons och mina strävanden skall bära frukt är att man kan avdela resurser för att utveckla näringslivet — det är sysselsättningen som är det avgörande. Där har faktiskt som jag ser det skett en avgörande förbättring, eftersom samhället nu har en helt annan resursarsenal när det gäller att främja utvecklingen i en genuin glesbygd.

Därvidlag är jag faktiskt ganska optimistisk. Vi måste alla hjälpas åt med detta. Jag tycker att man här också bör notera vad som totalt händer i samhällsutvecklingen. Den nya synen på energipolitiken innebär ju också att bygder som dessa, särskilt då glesbygden, har fått en ny chans med de alternativa energikällor man här har till sitt förfogande och de möjligheter det ändå innebär att kunna utnyttja dessa. Centerpartiet i Jämtlands län har ju ett energipolitiskt program som visar att om man utnyttjar de inhemska energikällorna, vilket är såväl kommersiellt som tekniskt möjligt med en relativt omgående verkan, skulle detta innebära 1 200 nya jobb i Jämtlands län, framför allt då i den genuina glesbygden. Möjligheterna finns, och det gäller alltså att ta dem till vara.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Deklarationen om att vi nu har en helt annan resursarsenal är glädjande. Jag vill då uttrycka förhoppningen om att dessa resurser verkligen sätts in för att åstadkomma en radikal förändring av situationen i vårt län. Av budgetpropositionen kan jag dock inte utläsa så mycket om dessa resurser. Jag tänker på kommunerna, för vilka man förutskickar en åtstramning för att åstadkomma bättre möjligheter att klara finanserna. Även på andra punkter återspeglar inte budgetpropositionen att man sätter in denna resursarsenal. Jag hoppas därför att vad industriministern här säger till slut kommer att leda till att vi får en mera positiv utveckling. Men jag ställer mig synnerligen skeptisk till resultatet om det skall gå vidare som det hittills har gjort.

Herr talman! Johan Olsson har frågat mig om jag är beredd att företa en översyn av bestämmelserna om lånesäkerhet hos de regionala utvecklingsfonderna och tillämpningen av dessa i syfte att stimulera nyföretagande och utveckling av befintlig mindre och medelstor industri. Bestämmelserna om lånesäkerhet återfinns i förordningen om statligt kreditstöd genom regional utvecklingsfond. De är så utformade, att resp. utvecklingsfond har stor frihet att besluta om vilka säkerheter som skall krävas. Detta ligger i linje med uppfattningen att utvecklingsfonderna skall vara länsorgan med stor självständighet och med eget ansvar för förlusttäckningen av lånen. Jag räknar dock med att utvecklingsfondernas styrelser fäster uppmärksamhet vid de intentioner som har kommit till uttryck i riksdagens beslut med anledning av den s.k. småföretagspropositionen . Som Johan Olsson framhåller i sin interpellation är syftet med utvecklingsfondernas långivning att ge krediter till utvecklingsbara småföretag som saknar bankmässiga säkerheter. Om ett företag kan ordna finansiering på den allmänna kreditmarknaden under normala marknadsmässiga villkor, skall fonderna inte — annat än i undantagsfall — bevilja lån. Avsikten är alltså, att fonderna vid sin kreditprövning inte i första hand skall ta hänsyn till vilka lånesäkerheter som erbjuds. Avgörande om lån skall lämnas eller ej bör ske på andra grunder, främst om verksamheten har eller bedöms få tillfredsställande lönsamhet. I de fall lån lämnas bör dock bästa tillgängliga säkerheter i form av pantbrev och inteckningar ställas för lånet. Personlig borgen skall i regel ställas av ägare till fåmansbolag. Syftet med kravet på personlig borgen är inte i första hand att förstärka realsäkerheterna, utan att bidra till att borgensmannen anstränger sig att trygga en gynnsam utveckling för företaget. Det syftet kan nås även med beloppsmässigt begränsat borgensansvar. En sådan begränsning bör kunna ske i många fall. Borgen av anhöriga till ägare får krävas endast i undantagsfall. Det bör observeras att en företagares risk i dessa fall blir utomordentligt stor såsom skattereglerna är utformade. Ett företag kan skriva av ett engagemang på ett misslyckat projekt eller en insolvent kund med obeskattade medel. En företagare däremot kan inte göra avdrag för ett infriat borgensåtagande, eftersom det betraktas som en kapitalförlust. Det kan därigenom lätt förstöra hans och familjens ekonomi. När det gäller frågan om översyn av bestämmelserna vill jag erinra om att riksdagen nyligen har bifallit en motion av bl.a. Johan Olsson om utredning av de mindre och medelstora företagens finansiella situation . Jag anser att det är lämpligt att i det sammanhanget pröva om bestämmelserna om utvecklingsfondernas lånesäkerhet behöver preciseras.

Fru talman! Jag vill till industriministern framföra ett tack för svaret på min interpellation. Anledningarna till min fråga är flera, bl.a. skiftande erfarenheter av fondernas handläggning av frågor om säkerhet för lån till företag. På den punkten har man framfört kritik från företagarhåll. Man anser att utvecklingsfonderna i många fall har ställt alltför hårda krav på säkerhet, och man har framhållit att bankerna numera ofta tillämpar lika liberala säkerhetsregler som utvecklingsfonderna. Av svaret framgår att fonderna har stor självständighet i sin prövning och vidare att avgörande för lån är inte säkerheten som sådan, utan om företaget bedöms få lönsamhet i sin framtida verksamhet. Man bedömer alltså produkten och, förutsätter jag, personen i stället för att beloppsmässigt räkna fram säkerheten. Det framgår också att utvecklingsfonderna inte skall tillämpa bankmässiga säkerhetskrav och att borgen av anhöriga inte kan krävas annat än i undantagsfall. Det framgår slutligen att en översyn av bestämmelserna lämpligen kan ske i samband med den utredning om de mindre och medelstora företagens finansiella situation som riksdagen nyligen beställt i anledning av en motion. Sammanfattningsvis vill jag säga att det är bra med denna kartläggning av— eller kanske bekräftelse på — de riktlinjer som drogs upp när man startade utvecklingsfonderna. Syftet med utvecklingsfonderna var ju att främja nyföretagande och utveckling i den mindre och medelstora industrin, och det är ju ett väsentligt målatt arbeta för. Det framstår som allt angelägnare att bygga ut näringslivet med hänsyn till sysselsättning, ekonomi och handelsbalans — och av många andra skäl. Man är i stort sett enig numera på olika håll. Jag kan notera ett betydligt ökat intresse för att bygga ut den del av näringslivet som omfattar de mindre och medelstora företagen. Olika utredningar har också sagt att i framtiden är de flesta jobben att finna inom småföretagssektorn. Det gäller att samla upp vad idérika människor — uppfinnare och andra — kan prestera i form av nytänkande, nya produkter, nya processer och satsningar på olika företag för att producera varor och tjänster. Jag vill i detta sammanhang gärna ge en komplimang till industriministern, som arbetade fram småföretagarpropositionen i slutet av 1977. Fortfarande minns man ute i landet med glädje denna stora satsning på de mindre företagen. Totalintrycket är ju fortfarande positivt när det gäller dessa utvecklingsfonder. Något som har väckt särskilt intresse är att man fått tillfälle att bevilja produktutvecklingslån. Man decentraliserade ju den här verksamheten från statens utvecklingsfond. Det har uppskattats i hög grad ute i länen, och intresset för denna form av lån stiger. Det är ju ett sätt att tillhandahålla riskpengar till nya projekt. Vi är väl överens om att det är enorma krav som ställs på unga företagare som vill framåt och som vill utveckla sin verksamhet. I många fall lämnar de en trygg anställning och tar på sig skulder och förpliktelser som sätter familjens framtida ekonomi på spel — och ofta även anhörigas ekonomi. Det framgår också av interpellationssvaret att industriministern har uppmärksammat detta problem — att skattebestämmelserna är särskilt ogynnsamma för enskilda personer och enskilda företag när det gäller denna risktagning. Men fortfarande finns det dess bättre människor av den här typen — som drivs av lusten att skapa något, att ge arbete, att utveckla en idé, att erbjuda något nytt eller kanske göra en insats för sin hembygd. Det är sådana människor vi behöver, och de måste uppmuntras. Det är mot den bakgrunden som jag vill ifrågasätta om inte risktagandet inom utvecklingsfonderna måste öka. Jag vill betona det progressiva i dessa satsningar. Vi hörde nyss en debatt om regionala svårigheter, och vi vet att statsmakterna måste offra enorma belopp för att uppehålla verksamhet som kanske ändå inte ger någon ny sysselsättning för framtiden. Vi lägger ned mycket stora belopp på arbetsmarknadsåtgärder — för att förmedla arbetstillfällen — och långt mindre på att skapa de nya jobben. Jag tycker att det är en sned fördelning. Här borde man försöka tänka om, särskilt när det gäller de svaga regionerna. Industriministern har i budgetpropositionen sagt att man vid fördelning av medel mellan olika delar av landet måste ta stor hänsyn till de regionala problemen, och det vill jag starkt instämma i. Men här har vi också problemet med lånesäkerheten. Jag tror att det på sikt är nödvändigt att utvecklingsfonderna känner statens medansvar när det gäller risktagandet. Att ha utvecklingsfonder med självständighet är i och för sig en väldigt bra idé, och jag tror att det kommer att leda till ett effektivare och rationellare arbete för fondernas del. Men i längden kommer det att innebära att man i varje fall i de svagare områdena i landet känner en press på sig att gå in med lån också när utsikterna till lönsamhet är små. Det innebär att riskerna blir stora. Om fonderna själva på sikt skall ta de ekonomiska riskerna är det möjligt att det blir ett mer dämpat engagemang från deras sida. Jag tror att det vore bra om statsmakterna visade en positiv attityd gentemot utvecklingsfonderna när det gäller risktagandet, så att fonderna verkligen kunde känna att de har statsmakterna bakom sig när de satsar pengar på projekt som de tror är bra men som kanske ibland kan misslyckas. I min interpellation har jag berört gällande bestämmelser om säkerheter för lån. I och för sig är det inte så mycket att säga om dessa. Bestämmelserna medger ju vida ramar. Men vad som här är viktigt är tillämpningen av dessa. Såvitt jag kan bedöma har industriministern inte sagt sin mening när det gäller just tillämpningen av dessa bestämmelser i den praktiska hanteringen. Min åsikt är att man bör göra en utvärdering av den här verksamheten. Man bör inhämta företagens och företagsorganisationernas synpunkter i det här läget. Det är bra att fonderna har självständighet och att de kan handla med de lokala problemen för ögonen. Men jag tror att det är olyckligt med alltför stor spridning i sättet att handlägga säkerhetsfrågorna — det kan skapa irritation. Vi vill inte ha bestämmelser som medverkar till en åtstramning av fondernas handlingsfrihet. Men bör ta fram ett brett underlagsmaterial som möjliggör en enhetligare bedömning av fonderna. Det är väl närmast den frågan som jag här vill komplettera min framställning med: Är industriministern intresserad av att medverka också i en sådan utvärdering som skulle ge ett bättre och vidare underlag för säkerhetsbedömningen i utvecklingsfonderna?
Fru talman! Får jag då svara på den sista frågan först och säga att jag självfallet är beredd att medverka till att ett sådant underlagsmaterial tas fram. Jag ser också möjligheten att i samband med den aviserade utredningen få noggrant gå igenom och utvärdera de erfarenheter som finns. Det pågår f. ö. redan ett arbete i den riktningen i industridepartementets egen regi.

Jag vill också vitsorda att jag i årets budgetproposition inte bara har deklarerat att man vid medelstilldelningen till de regionala utvecklingsfonderna skall ta stor hänsyn till deras regionalpolitiska betydelse, utan jag har t.o.m. sagt att man skall ta avgörande hänsyn till de regionala förhållandena vid medelstilldelningen. Däri ligger ju att jag inser utvecklingsfondernas stora och strategiska betydelse också när det gäller att utveckla företagandet i de mest industrifattiga delarna av vårt land. Självfallet ökar därmed anspråken på säkerhet. Fonderna kan få ikläda sig ett ökat risktagande, men det får då ske inom den tillgängliga ramen. Jag tror inte att man därför på något sätt skall påverka utvecklingsfondernas karaktär av självständiga organ och därmed förändra deras möjligheter att självständigt ta kreditrisker.

Fru talman! Jag vill tacka för de kompletterande synpunkterna. De utgör en form av deklaration som jag tror är mycket värdefull för den fortsatta handläggningen. Industriministern är dels positiv till en sådan utredning som jag uttalade önskemål om, dels till att fonderna måste ta risker. Förslaget om garantin i budgetpropositionen är bra och värdefullt. Denna låneform kommer att öka samverkan i länen mellan olika kreditinstitut — en samverkan som jag tror blir välgörande. Låneformen innebär också att staten tar en del av risken. Från centerhåll väcktes för ett år sedan en motion där det föreslogs att staten skulle ta en del av risken på produktutvecklingslånen. Det problemet kan nu anses vara delvis löst, men jag tror att vi måste titta ytterligare på denna fråga. I det län som jag kommer från har intresset för dessa produktutvecklingslån varit stort. Vi har fördelat 23 70 av lånesumman på sådana lån. Det kanske är alltför mycket och alltför riskabelt. Genomsnittet i landet var under det föregående året 11 26. Men vi har satsat på idéer som enligt vår mening inte får stanna upp utan måste få chansen att utvecklas. Jag vill också framhålla ytterligare en sak när det gäller bedömningen av riskerna för den enskilde företagaren. Han har för det första i regel måst skaffa ett eget kapital. Om han inte själv har kapitalet kanske han belånar sitt hus, om han har ett sådant. Han kan också gå till sina grannar och vänner för att försöka få ett bottenkapital som han kallar för eget kapital. För det andra måste han ställa säkerheter för de ovanpå det egna kapitalet liggande banklånen. Det är först därefter som utvecklingsfonderna kommer in. Det är då mycket angeläget att hänsyn tas till det totala risktagande som påläggs denna företagare. Det kan vara svårt att åstadkomma en rimlig användning, men om vi vill nå framsteg på detta område tror jag att vi måste angripa problemet. Vi måste också titta på den skatteproblematik som antyds i svaret. Jag vill uttala förhoppningen att den attityd som industriministern har visat i svaret skall nå ut till fonderna och att vi kan prioritera åtgärderna mot progressiv och framåtsiktande — inte bara upprätthållande — verksamhet som kan ge utdelning i form av bättre ekonomi, högre sysselsättning och kanske en bättre handelsbalans. Detta gäller inte minst i de svagare regionerna, där de små företagen egentligen är det enda hoppet. Det hjälper inte med en regionalpolitik som är aldrig så bra, om vi inte har något som bildar det materiella innehållet i den. Och det är småföretagen och deras verksamhet som vi här har att satsa på.

Fru talman!

Enligt strålskyddslagen fordras tillstånd av strålskyddsmyndigheten, statens strålskyddsinstitut, för att inneha röntgenutrustning och för att bedriva radiologiskt arbete. Den som bedriver sådant arbete är skyldig att vidta allt som — med hänsyn till arbetets natur och personalens yrkesvana — kan göras för att förebygga skador av strålningen. Inom sjukhusen är det i regel klinikchefen för röntgenavdelningen eller radioterapeutisk avdelning som har det direkta ansvaret för verksamheten. Strålskyddsinstitutet ger fortlöpande ut föreskrifter, anvisningar och råd om användningen av röntgenutrustning och annan teknisk utrustning som sänder ut joniserande strålning. Särskilda tillsynsmän inom institutet inspekterar verksamheten. Socialstyrelsen har i egenskap av tillsynsmyndighet för sjukvården att se till att säkerheten för patienterna är tillfredsställande. Detta sker genom inspektion och överläggningar med huvudmän och personal. Styrelsen ger också ut råd och anvisningar i ämnet. Jag vill här erinra om att socialstyrelsen i en kungörelse, SOSFS 1978:26, om ansvar för medicinteknisk utrustning i sjukvården m.m. ingående behandlat sjukvårdshuvudmännens och medicinalpersonalens ansvar i samband med sådan utrustning. Styrelsen anför att det följer av huvudmännens ansvar för att sjukvården bedrivs ändamålsenligt att huvudmannen tillhandahåller nödvändiga resurser. Personal med erforderlig teknisk kompetens måste anlitas för att granska och godkänna ny utrustning samt hålla den funktionsduglig. Detta gäller naturligtvis i hög grad radiologisk verksamhet. Huvudmannens arbetsgivaransvar innebär också att arbetsskyddsaspekter måste beaktas. Socialstyrelsen understryker också behovet av utbildning av personal som handhar medicinteknisk utrustning. Styrelsen erinrar om att det ingår i det administrativa ansvar som läkare i överordnad ställning har att ansvara för att apparatur används rationellt och att underställd personal har erforderlig kompetens för att handha den. I svar på en interpellation i samma ämne av Margot Håkansson i januari 1979 lämnades en ingående redogörelse för de åtgärder som vidtagits för att förbättra strålskyddet inom hälsooch sjukvården. Jag vill därför nu endast redogöra för utvecklingen inom det aktuella området sedan dess. Strävandena på centralt håll att förbättra strålskyddet har fortsatt under år 1979. Sålunda har Landstingsförbundet i en särskild cirkulärskrivelse i maj 1979 informerat sjukvårdshuvudmännen om strålskyddsproblemen och särskilt pekat på behovet av periodisk tillsyn av röntgenapparatur och ersättning av försliten material så att onödigt höga strålrisker kan undvikas för patienter och personal. Vidare har sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut beslutat att starta ett projekt som syftar till att förbättra strålskyddet inom sjukvården. Strålskyddsinstitutets och socialstyrelsens samarbetsgrupp för patientstrålskydd har fortsatt sitt arbete, och dessa myndigheter avser att snarast komma ut med ett gemensamt nytt cirkulär i ämnet. Socialstyrelsen har också så sent som i december 1979 i en särskild skrivelse till strålskyddsinstitutet tagit upp frågan om kompetensen hos personal som arbetar med joniserande strålning och därvid understrukit vikten av att det inom röntgendiagnostisk verksamhet alltid — vid sidan av sakkunnig läkare — måste finnas assisterande personal som är väl förtrogen med apparaturen och genomförandet av undersökningarna. För tillstånd att bedriva radiologiskt arbete inom röntgendiagnostisk verksamhet bör enligt socialstyrelsens uppfattning i normalfallet krävas specialistkompetens i röntgendiagnostik. I sådana fall där detta krav skulle te sig ovanligt — exempelvis vid mindre vårdcentraler i glesbygd med långa avstånd — bör enligt styrelsens förslag krävas att det finns tillgång till specialistkompetent röntgenläkare, t. ex som konsult, och sakkunnig personal för träning av röntgenpersonal och tillsyn av apparatur. Motsvarande krav bör enligt styrelsens mening gälla för sjukvård som bedrivs i privat regi. Detta innebär en betydande skärpning av kraven för radiologisk verksamhet. Enligt vad jag har inhämtat räknar strålskyddsinstitutet med att kunna ta ställning till socialstyrelsens förslag under de närmaste månaderna. För egen del anser jag att vi bör avvakta resultaten av detta arbete och vad som i övrigt görs för att förbättra strålskyddet, innan initiativ tas till andra åtgärder av tvingande karaktär, t.ex. preciserade kompetensregler för olika personalkategorier. Kontrollen av röntgenutrustning har successivt förbättrats under senare tid. Allt flera landsting har anställt sjukhusfysiker med uppgift att bl.a. svara för teknisk tillsyn av apparatur. Ett flertal sjukvårdshuvudmän har i egen regi börjat se över rutinerna för handläggning av strålskyddsfrågorna. I flera fall har man planer på att införa periodiska kontrollmätningar som en del av röntgenassistenternas arbetsuppgifter. Det är enligt min mening angeläget att dessa strävanden fortsätter. När det gäller frågan om registrering av alla röntgenundersökningar som en individ utsätts för är det tveksamt om en sådan särskild registrering på individbasis har fördelar som uppväger de betydande kostnader för huvudmännen som registreringen medför. Nuvarande patientjournaler innehåller i regel tillräcklig information för att man vid behov skall få besked om patientens stråldos. En registrering av stråldoser kan f.ö. lätt bli missvisande och kommer sannolikt inte nämnvärt att förbättra noggrannheten i dosuppskattningen. Av stor betydelse för såväl patientstrålskyddet som personalstrålskyddet är de nya undersökningsmetoder som vuxit fram under senare år. Här kan erinras om ultraljudsdiagnostikens och endoskopins ökande betydelse. Undersökningsmetoder som dessa medför avsevärt minskad belastning av joniserande strålning. I detta sammanhang bör också datortomografin nämnas. Den har medfört att vissa särskilt dosbelastade undersökningsmetoder som innebär komplikationsrisker i hög grad kunnat ersättas. Den snabba tekniskt vetenskapliga utvecklingen kan väntas ge oss ytterligare alternativ till röntgenundersökningar. Det bör här också nämnas att socialstyrelsens och strålskyddsinstitutets informationsinsatser beträffande strålskyddet och strävandena under 1970 talet att begränsa den tidigare röntgenexpansionen synes ha varit mycket framgångsrika. Den totala röntgenvolymen har minskat under senare år. Skärpta indikationer för att använda röntgendiagnostik har börjat tillämpas, och angelägenheten av att hålla stråldoserna vid varje undersökning låga beaktas numera allmänt. Jag vill här erinra om de lokala röntgenkommittéer som efter rekommendation av socialstyrelsen och strålskyddsinstitutet har börjat inrättas inom vissa landstingsområden med uppgift att samordna röntgenverksamheten och bevaka strålskyddsfrågor. Dessa kommittéer bör kunna spela en viktig rolli strävandena att förbättra strålskyddet och motverka onödig användning av röntgenstrålning. Av vad jag har anfört framgår att åtskilligt har gjorts för att förbättra strålskyddet inom sjukvården. Jag är samtidigt väl medveten om att mycket återstår att göra. Enligt min mening måste de problem som är förknippade med röntgenverksamhet angripas på bred front med en rad olika åtgärder. Några enkla lösningar finns inte. Jag är förvissad om att de berörda ämbetsverken och sjukvårdshuvudmännen kommer att göra vad som är möjligt utan att störa den sjukvårdande verksamheten för att förbättra strålskyddet för patienter och personal.

Fru talman! Jag vill först tacka statsrådet Holm för svaret. På de viktiga punkterna är svaret tyvärr inte så konkret som vore önskvärt. Det är tredje gången jag interpellerar i denna angelägna fråga, och jag vågar dess värre inte tro att det är sista gången. Jag har också motionsvägen försökt flytta fram positionerna för att få ett bättre strålskydd för patienter och personal. Visst har det hänt en del som har förbättrat säkerheten inom strålskyddet, men det återstår oändligt mycket, och bristerna är fortfarande stora. Tillstånd saknas, utrustning kontrolleras inte, utbildning saknas eller är bristfällig, och både patienter och personal utsätts för onödig och farlig strålning. En arbetsmiljögrupp inom Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund, SHSTF, har med hjälp av förbundets länsavdelningar gjort en undersökning över hela landet under år 1979. Undersökningen har visat att det finns ett bristande intresse hos arbetsgivarna — i vissa fall har det varit svårt för SHSTF att få fram uppgifter. Underhåll och service av utrustningen har misskötts på många håll. Ofta har det dröjt länge efter kontrollen av apparatur innan felen åtgärdats. I flera fall har hänvisats till kontroller som statens strålskyddsinstitut, SSI — som i dag är ansvarigt för kontrollerna — gjort för bortåt tio år sedan. Det skulle behövas kontroll av experter en gång om året. Dessutom behöver specialistpersonal som arbetar med utrustningarna regelbundet göra översyn. De största bristerna finns ute på mindre mottagningar och vårdcentraler. På många ställen finns där direkt farliga apparater. Dessutom saknar många av dem som arbetar med denna apparatur röntgenutbildning. Den skyddsutrustning som finns används inte heller alltid. I vissa fall har den bristfälliga utrustningen motiverats med de långa avstånden. Patienterna skulle behöva åka långt om man inte fick använda utrustningen på platsen. I stället utsätts alltså personal och patienter för farlig strålning. Resultatet av detta blir kanske ändå att patienterna måste åka de många milen till ett sjukhus med specialister. Kvaliteten på de bilder som tagits med felaktig utrustning och/eller outbildad personal har ofta varit för dålig. Då utsätts patienten för onödigt många omtagningar av bilder. Tillstånd saknas i många fall. I minst ett fall har röntgenverksamheten stoppats. På vissa sjukvårdsinrättningar i Malmöhus, Östergötlands, Örebro och Jönköpings län och på Gotland saknades tillstånd för röntgenverksamhet. På ett stort antal inrättningar hade kontroll av strålskyddsinstitutet inte gjorts på mellan fem och tio år. Både tillståndsgivning och kontroll från statens strålskyddsinstitut uppvisar således stora brister. Sjukvårdshuvudmännens ansvarstagande i denna fråga är heller inte så helhjärtat som man kan kräva, och frågan är om inte arbetarskyddsstyrelsen bör kopplas in för utfärdande av sanktionerande föreskrifter. När det gäller behörighet eller kompetensregler säger statsrådet i svaret att socialstyrelsen i en särskild skrivelse till strålskyddsinstitutet i oktober 1979 har angivit en del om kompetensen hos personal, som arbetar med joniserande strålning, och att detta kommer att betyda en skärpning av kraven för radiologisk verksamhet. Statsrådet säger också att svar väntas från strålskyddsinstitutet om ett par månader. Jag tror möjligen att detta kan innebära en skärpning på ett visst sätt, men tillåt mig ändå att tvivla på effekten av denna skrivelse och strålskyddsinstitutets svar. Just kompetensfrågorna har varit bland de viktiga frågor som under många år har drivits från Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund. Det är litet underligt att man nu behöver avge en skrivelse och att inte socialstyrelsen helt enkelt utfärdar kompetensregler. Jag tror inte att någon avgörande förändring och förbättring av personalens utbildning kommer att ske förrän just det händer som statsrådet vill undvika, nämligen att preciserade kompetenseller behörighetsregler för olika personalkategorier fastställs och utfärdas. Det behövs också mer grundläggande kunskaper i grundutbildningen för sjukvårdspersonal — för att öka förståelsen när det gäller strålskydd och riskerna med joniserande strålning. I ett interpellationssvar som Hedda Lindahl lämnade i januari 1979 fick jag ett ganska positivt svar på frågan om registrering av röntg.nundersökningar. Jag är något undrande när det gäller statsrådet Holms tveksamhet inför registrering av röntgenbilder. Varför skulle det vara så svårt och dyrbart att registrera en för individen så riskfylld verksamhet? Vi är ju ganska bra på att registrera olika saker avseende människor i det här landet. I vissa formulär är det nästan fråga om både skooch skjortnummer — för att nu skämta litet. Det allvarliga är att det många gånger företas undersökningar med röntgen så att säga för säkerhets skull. Det blir också många misslyckade bilder, s.k. omtagningar görs. Dessa finns aldrig registrerade i en journal eller på ett patientkort. I dag vet vi också att människor tål mindre doser än man trott tidigare. Därför är det viktigt att man ser till att personal utsätts för så små risker som möjligt i sitt arbete. I stort sett hälsoundersöks all berörd personal och man använder också filmdosimeter. Denna är dock inte så tillförlitlig som en ny typ av dosimeter som används inom kärnkraftsindustrin. Den senare mäter mer förfinat erhållna doser. Denna används dock inte i sjukvårdsarbetet, där riskerna för joniserande strålning är betydligt större än vid kärnkraftverken. 1. Kan vi vänta oss behörighetseller kompetensregler för all personal som arbetar med joniserande strålning, direkt initierade av statsrådet eller från socialstyrelsen på statsrådets initiativ? 2. Varför går det inte att via patientkort på data registrera hur mycket strålning den enskilda människan utsätts för i hälsooch sjukvården? Det är också viktigt att alla misslyckade bilder, s.k. omtagningar, registreras. 3. Jag tycker inte att svaret ger tillräcklig säkerhet för tillstånd och kontroll av röntgenapparater. Mitt inlägg här har ju visat att kontrollen är mycket bristfällig. Hur skall man kunna förbättra dessa rutiner? 4. Jag undrar också varför Spri skall kopplas in? Varför skall sjukvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut kopplas in, en ny myndighet som inte har några kunskaper på detta område? Jag skulle gärna vilja ha ett svar på det. Spri måste ändå köpa dessa tjänster från annat håll. Är det inte bättre att den samarbetsgrupp som redan sitter verkligen kan arbeta och fortsätta att ta initiativ i denna fråga?

Fru talman! Om man som förutsättning för delegering av biträdande arbetsuppgifter inom röntgenarbetet skulle kräva ett visst preciserat mått av radiologiskt kunnande, kommer betydande praktiska problem att uppstå. Att en person inte har dokumenterad radiologisk utbildning betyder inte nödvändigtvis att denne inte är kompetent att under ansvarig personals ledning biträda med arbetsuppgifter inom det radiologiska verksamhetsområdet. En förutsättning är självfallet att den personal till vilken delegeringen sker har fått sådana kunskaper och erfarenheter att arbetet kan genomföras med betryggande säkerhet. Jag vill därför återigen understryka behovet av regelbunden och planlagd undervisning i strålskydd för alla som i sitt arbete utsätts för strålning. Beträffande registrering av röntgenundersökningar vill jag kort redogöra för hur röntgendokumentationen på sjukhus går till. I journalen finns remissvaret som har en särskild färg som gör att man lätt uppmärksammar det. På varje röntgenavdelning samlas kopior av remissvaren för varje patient och tas fram i samband med begäran om ny röntgenundersökning. Om patient har röntgats många gånger så att återhållsamhet med ytterligare röntgen synes motiverad, tas kontakt med remitterande läkare för diskussion om det verkligen är nödvändigt med förnyad röntgenundersökning. Jag tycker alltså att ytterligare registrering inte är nödvändig. Jag vill dessutom hänvisa till en artikel i Vårdfacket nr 21 1979, där det klart framgår att man kan åstadkomma förbättrade rutiner på röntgenavdelningarna utan ytterligare lagstiftning. I stället för en kostsam obligatorisk registrering, som ändå skulle vara behäftad med stora felkällor på grund av definitionsproblem etc., och som komplement till de rutiner som används skulle jag vilja förorda noggranna undersökningar på mindre patientgrupper, som är representantiva för befolkningen som helhet. Sådant underlagsmaterial kan tillsammans med den statistik över antalet undersökningar, som sjukvårdshuvudmännen för och rapporterar till socialstyrelsen, ge en bättre uppfattning om strålriskerna för befolkningen och dessutom till lägre kostnader. Jag anser att det är en viktig uppgift för lokala röntgenkommittéer att studera sådan statistik och att göra jämförelser av frekvensen för olika typer av undersökningar mellan olika sjukhus och mellan sjukvårdsområden. Om antalet röntgenundersökningar, t.ex. av bäckenregionen, inom ett sjukvårdsområde ligger avsevärt över antalet sådana undersökningar inom ett annat sjukvårdsområde bör detta kunna leda till diskussion om vad som orsakat skillnaderna och vad man kan göra för att minska antalet undersökningar resp. stråldoser. I socialstyrelsen studeras den röntgendiagnostiska verksamheten inom sjukvården, fördelad på geografiska områden och på olika typer av undersökningar. Ett led i åtgärderna för att förbättra strålskyddet är att rikta uppmärksamheten på det planeringsunderlag som finns tillgängligt i form av statistik över röntgenverksamhet och på möjligheterna att utveckla den statistiken. Spris engagemang i de här frågorna ser jag personligen ingenting märkvärdigt i, eftersom Spri har till uppgift att utföra motsvarande studier för sjukvården och vara ett serviceorgan för landstingen i skilda frågor, bl.a. i frågor rörande stråldoser och röntgenverksamhet. Spri har betydande kompetens bland sin personal och kan, där ytterligare förstärkning behövs, skaffa arbetskraft utifrån.

Fru talman! Inom Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund blir man säkert inte överraskad av det här svaret angående de praktiska problem som kommer att uppstå om man kräver kompetens — det har man hört i alla år. Det är ett sätt att kringgå bestämmelser, inte bara när det gäller röntgenverksamhet. Jag trodde att jag skulle möta större förståelse från statsrådet Holm i den här debatten, eftersom vi ändå är kolleger och båda vet vad det gäller för sjuksköterskorna i stort och för dem som sysslar med röntgenverksamhet inom SHSTF speciellt. Denna verksamhet är ju ganska riskfylld. Jag vet att det kan uppstå praktiska problem, men det har varit mycket dåligt med de normer som man har gått efter hittills. Det har givits exempel på detta i de debatter som jag deltagit i tidigare, och det går att läsa om himmelsskriande saker på små sjukvårdsinrättningar, där läkare som själva inte har haft kompetens i röntgendiagnostik har ansökt om att under en vecka få utbilda personal till att ta alla röntgenbilderna på människor. Det finns ett otal dylika exempel som jag skulle kunna dra fram, men jag skall inte göra det nu — vi har ju också en del andra saker att resonera om. Vi kommer kanske i alla fall en bit längre på väg om socialstyrelsen verkligen initierar en regelbunden och planlagd undervisning för alla de grupper som inte har fått någon utbildning i riskerna med joniserande strålning. Jag tror alltså att det med god vilja skulle gå att utfärda kompetensregler. När det gäller registreringen beskrivs väl ändå ett idealtillstånd, där man ringer upp vederbörande läkare och säger att patienten har röntgats för mycket. Detta händer kanske ibland, men jag tror inte att det på något sätt är regel. Tyvärr är det så att all sjukvårdspersonal som inte sysslar med just det här arbetet har mycket dåliga kunskaper i röntgenoch strålskydd, och personalen har också fått mycket bristfälliga kunskaper i sin grundutbildning — som jag redan har betonat i mitt tidigare anförande — och därför inser man inte riskerna som är förknippade med röntgen. Det inträffar per år över 100 dödsfall där man misstänker att anledningen varit strålning från röntgenbehandling inom sjukvården, men på något sätt är det som om sjukvårdens farlighet inte fick sättas i fråga. Jag tror att kostnaderna är rätt överdrivna också. Vi får mer och mer data inom andra områden, och det blir billigare och billigare att använda dem. På data skulle man också kunna registrera — det har jag sagt många gånger nu — alla de misslyckade bilder man tar. Det är inte så ovanligt att man tar misslyckade bilder — det kan röra sig om ett ganska stort antal. Det är väl möjligt att de lokala röntgenkommittéerna kan göra något åt frågan om hur stora doser man har för röntgen inom olika områden i landet. Men det är bara det att det inte finns lokala röntgenkommittéer i alla landsting. Huvudmännen har visat ett ganska ljumt intresse för att sätta i gång den här verksamheten. Jag tror att på något sätt måste det komma direktiv och tvingande bestämmelser från socialstyrelsen om det skall ske någonting i denna verksamhet. Sedan vill jag ha ytterligare förklaring till varför man skall lägga det här på Spri. Vad jag vet har nog inte Spri så stora kunskaper i den här verksamheten. Är det inte bättre att det ligger hos samarbetsgruppen mellan socialstyrelsen och strålskyddsinstitutet, dvs. den grupp som sysslar med det nu, än att bygga upp en helt ny verksamhet? På något sätt får jag intrycket av att man hit och dit skriver brev och sätter till nya grupper som en sorts intäkt för att man gör någonting. I själva verket händer ingenting. Jag vill, statsrådet Holm, gärna ha litet mer klargörande svar på dessa punkter.

Fru talman! Låt mig först ta upp frågan om Spri, och varför Spri skall kopplas in på det här. Spriär, som jag tidigare sade, ett serviceorgan för landstingen och beslutar om sina projekt efter att ha hört de önskemål som finns från landstingen. Det är alltså beslutat om ett stort projekt i det här avseendet. Eftersom jag har varit styrelseledamot av Spri i ganska många år vet jag att det finns kompetens och kan anskaffas kompetens genom Spri för att utföra den här undersökningen. I likhet med Margot Håkansson anser jag att det är angeläget att allt radiologiskt arbete utförs av personal med tillräckliga kunskaper samt att personalen informeras om de risker som det arbetet medför. Jag avser att föreslå regeringen att fästa berörda myndigheters — UHÄ och SÖ - uppmärksamhet på att dessa frågor beaktas i utbildningsplaneringen. Av mitt interpellationssvar framgår också att det ankommer på arbetsgivaren att se till att personalen har den utbildning som krävs för att syssla med radioterapeutiskt och röntgendiagnostiskt arbete. Bland åtgärderna för att förbättra strålskyddet måste självfallet efterutbildning ingå som ett viktigt led. Det är enligt min mening angeläget att sådan utbildning utgör ett normalt inslag inom hälsooch sjukvården. Man kan naturligtvis vara misstänksam mot att arbetsgivaren, sjukvårdshuvudmannen, inte fullföljer de här verkligt klart formulerade uppgifterna. Jag tycker ändå att man måste lita till att arbetsgivaren beaktar dessa problem. Jag tycker inte heller att det är särskilt meningsfullt att utfärda skärpta kompetensregler i vissa fall när utbildad personal inte finns i tillräckligt antal. Jag vet att det har förekommit och kanske också fortfarande förekommer brister beträffande kompetensen. De skräckexempel som Margot Håkansson anför torde dock vara undantagsfall som från min sida på intet vis kan accepteras. Jag betraktar ingalunda de rutiner som jag redovisade som några idealrutiner, utan jag tror de är ganska vanligt förekommande. Jag tror också att läkarna numera är väl medvetna om det väsentliga i att man beaktar dessa frågeställningar, att röntgenundersökningar inte längre görs bara för säkerhets skull, utan att man verkligen har klart för sig att de skall vara motiverade. Enligt vad jag har inhämtat från strålskyddsinstitutet har insatserna för att förbättra strålskyddet i landet under det senaste decenniet lett till minskade strålningsrisker för den berörda individen. Den ökade strålningsanvändningen har visserligen gjort att allt fler individer kommer i kontakt med strålningen, t.ex. genom tandröntgenundersökningarna, som ökat mycket kraftigt. När det gäller tandröntgen har strålbelastningen per film ungefär halverats under samma period, varför strålbelastningen per berörd person minskats väsentligt. Liknande förhållanden gäller för undersökningar med radioaktivt material i sjukvården. Det minskade antalet skärmbildsundersökningar är också exempel på att skärpta indikationer haft effekt. Jag ser positivt på möjligheterna att genom skärpta indikationer ytterligare minska strålningsriskerna för individen. Det behövs härvid både central vägledning och lokalt arbete. Jag tror också att tillgänglig teknik kan utnyttjas bättre genom insatser av såväl centrala organ som huvudmännen själva. I detta sammanhang tycker jag att lokala röntgenkommittéer spelar en viktig roll. Jag vill här understryka betydelsen av att sådana kommittéer kommer till stånd vid större sjukhus. Dessa kommittéer bör ha till uppgift att se till att strålskyddet är tillfredsställande även vid övriga sjukvårdsinrättningar med sådan utrustning inom sjukvårdsdistriktet.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Holm för detta klarläggande. På några punkter tror jag att vi kan vara överens om att det går att genom idogt arbete tillsammans driva fram positionerna i den här viktiga frågan. Till ett officiellt protokoll kan man väl säga, att hade inte Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund verkligen drivit dessa frågor hade vi inte haft de förbättringar vi har i dag. Detta tillsammans med att jag under tre år drivit frågorna här i riksdagen har gjort att vi kommit en bit på väg. Jag tror att man är alltför rädd för att utfärda kompetensregler. Det har ju ändå i många sammanhang kunnat utfärdas kompetensregler, och man har kunnat ge dispens. Jag tror inte att det är oöverstigliga hinder i den här onekligen farliga verksamheten heller. Min grundläggande uppfattning är att det inom en verksamhet med joniserande strålning behövs skärpta regler. Man behöver kompetensregler för personalen, och då får man under en viss tid utfärda dispensregler. Statsrådet Holm sade att jag hade anfört skräckexempel. Tyvärr är dessa inte få. Det händer och har hänt mycket enligt den utredning som gjorts av Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund. För mer än ett år sedan avslöjades en skandal vid ett kliniskt fysiologiskt laboratorium på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. I 25 år hade man där gjort genomlysningar utan tillstånd. Det tillstånd som fanns var inlåst i klinikchefens kassaskåp. I tillståndet angavs det att personalen fick utsättas för högst 30 minuters genomlysning per vecka. I själva verket exponerades de anställda fem timmar per vecka. Personalen kände inte till villkoret om 30 minuter, eftersom tillståndet som sagt låg inlåst. Fyra pesoner som arbetade på laboratoriet — däribland en röntgensköterska — fick cancer. Detta är väl en av de orsaker som blev den tändande gnistan och ledde till att Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund gjorde den här enkäten med hjälp av sina länsavdelningar. Jag kan också berätta att denna röntgensköterska som drabbades av cancer nu har fått 40 000 kr. i ersättning från sjukvårdsförvaltningen i Göteborg, men man erkänner inte att hennes sjukdom skulle vara orsakad av den strålning hon utsatts för i sitt arbete. Statens strålskyddsinstitut erkände det inte heller utan sade, sedan institutet fått ärendet från riksförsäkringsverket, att sannolikheten för ett sådant samband knappast överstiger några få procent och att det är mycket mer sannolikt att vederbörandes sjukdom inte är strålningsorsakad — detta trots att denna sjuksköterska alltså varit utsatt för så mycket mer strålning än vad som är tillåtet. Då blir man kanske litet pessimistisk om statens strålskyddsinstituts förståelse för de stora riskmomenten. Jag tycker att antingen borde strålskyddsinstitutet ha mycket bättre resurser, om det skall fortsätta att vara kontrolloch tillståndsmyndighet, eller också måste socialstyrelsen ta ett större ansvar just när det gäller den joniserande strålningen inom sjukvården. Jag skulle också vilja fråga om det inte förekommer någon diskussion mellan socialstyrelsen och strålskyddsinstitutet i den här frågan. Jag har nämligen ännu inte fått en motion behandlad i utskottet, en motion som jag väckte i januari förra året tillsammans med Marianne Lundqvist, som nu är ordförande i SHSTF. Motionen behandlar frågan om ansvaret mellan socialstyrelsen och strålskyddsinstitutet när det gäller den joniserande strålningen på sjukhusen och inom sjukvården över huvud taget. På jordbruksdepartementet och inom jordbruksutskottet, som skall handlägga dessa frågor, är man väldigt vilsen när det gäller detta ärende. Jordbruksutskottets ordförande har väl mer eller mindre sagt: Gånge denna kalk ifrån mig.

Fru talman! Jag vill klart deklarera min högaktning för SHSTF:s insatser för att förbättra förhållandena inom röntgenverksamheten vid sjukhusen. Jag har inte i interpellationssvaret nämnt detta, men jag vill gärna göra det nu. Jag vill än en gång hänvisa till artikeln i tidskriften Vårdfacket nr 21 1979, där det verkligen klart framgår hur man kan åstadkomma mycket förbättrade rutiner genom ett samarbete mellan olika personalgrupper. Personligen tycker jag att detta är ett mer tillfredsställande sätt att handlägga de här frågorna på än genom ytterligare lagstiftning. De, som jag kallar dem, skräckexempel som har anförts kan självfallet inte accepteras, men det måste ankomma på huvudmännen, landstingen, att följa de bestämmelser som finns om kontroll av röntgenverksamheten och undvika att sådana här saker verkligen förekommer. F. ö. ankommer inte på mig att kommentera enskilda fall. Jag kan alltså inte kommentera fallet i Göteborg t.ex. Beträffande den motion som är ett år gammal som Margot Håkansson nämnde kan jag tyvärr inte heller lämna något besked. I det fallet måste det bli socialutskottet, som handlägger motionen, som får svara.
Fru talman! Ja, jordbruksutskottet har hänvisat motionen till socialutskottet, och den kommer säkert att behandlas. Men vad jag frågade konkret var om det möjligen är så att mar har tagit upp någon diskussion mellan socialstyrelsen och jordbruksdepartementet angående joniserande strålning inom sjukvården. Jag har nämligen tidigare här i riksdagen påtalat att det är bekymmersamt att den här verksamheten sorterar under jordbruksdepartementet och inte under socialstyrelsen.
Fru talman! Jag kan bara komplettera med att säga att en översyn av strålskyddslagen övervägs inom jordbruksdepartementet. Därvid kanske också den här frågan kan beaktas.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holm för det svaret. Jag hoppas på framgång i arbetet för ett bättre strålskydd för patienter och personal. Jag tror att det är viktigt att vi fortsätter att driva denna fråga på alla fronter.

Fru talman! Hilding Johansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av den besvärliga arbetsmarknadssituation som hotar Lilla Edets kommun. I samband med neddragningen vid Lödöse Varv minskade sysselsättningstillfällena i kommunen med ett drygt hundratal. Det är glädjande att konstatera att arbetsmarknadsmyndigheterna framgångsrikt kunnat medverka till att de arbetslösa fått nya arbeten inom regionen. För ett par månader sedan beslutade Södra Skogsägarna AB att kalla till MBL-förhandlingar om nedläggning av bl.a. Göta massafabrik. Förhandlingar med de fackliga organisationerna pågår. Något beslut om nedläggning av Göta massafabrik har ännu inte fattats. I det fall resultatet av förhandlingarna kommer att innebära neddragningar av antalet anställda vid bruket, i dag 175, kommer självfallet sedvanliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder att sättas in av arbetsmarknadsmyndigheterna för att i första hand förmedla nya arbeten. Jag har inhämtat att förutsättningar för att placera eventuella arbetslösa på nya arbeten i Trollhättans och Ale kommuner bedöms som relativt goda.

Fru talman! Det är riktigt, som sades i det stora regionalpolitiska beslutet som togs av riksdagen och som Hilding Johansson erinrade om, att vid särskilda tillfällen då en alldeles speciell situation uppstår på arbetsmarknaden i någon kommun kan man ingripa. Det är klart att det riksdagsbeslutet står fast. Detta får man naturligtvis pröva i vanlig ordning i det departement som har de regionalpolitiska frågorna om hand, och det är, som Hilding Johansson väl vet, industridepartementet. I den delen kan jag inte mer än hänvisa till det beslut som togs föregående år. Det ligger då också i sakens natur att den följdfråga som Hilding Johansson har ställt i hög grad gäller regionalpolitiska och lokaliseringspolitiska insatser, och därvidlag har jag inte heller mandat att uttala mig här i kammaren. Vad jag har svarat på är frågan om de arbetsmarknadspolitiska insatserna, och det jag har sagt på den punkten står jag fast vid.

Fru talman! Anna-Greta Leijon har frågat mig när regeringen kommer att lägga fram propositionen om en samordnad sysselsättningspolitik. Av budgetpropositionen framgår att regeringen under budgetåret 1980/81 avser att lägga en sysselsättningspolitisk proposition. Arbetet på en sådan har redan startat.
Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Frågan ställdes den 5 december 1979, och det är klart att jag hade hoppats att få svaret tidigare. Det gamla ordspråket som säger att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge kan tyvärr inte heller lämnas som en beskrivning av Rolf Wirténs svar här i dag. Jag vågar påstå att det är väldigt många som är besvikna över att regeringen nu tydligen kan tänka sig att vänta ända till våren 1981 med att ge riksdagen förslag om en samordnad sysselsättningspolitik. För oss socialdemokrater är rätten till arbete en av de allra viktigaste politiska uppgifterna, men för regeringens del tycks det nu vara så att man har tappat väldigt många av sina ambitioner.
Fru talman! Anna-Greta Leijon kan studera budgetpropositionen och iaktta vad man där lägger särskild vikt vid. Det är helt klart att det som prioriterats främst av de resurser vi nu kunnat omfördela och frigöra för nya satsningar ligger på sysselsättningssidan. Att i detta svar tolka in att regeringen på något sätt stiger tillbaka för målet att upprätthålla sysselsättningen är helt felaktigt.
Fru talman! Jag kan försäkra arbetsmarknadsministern om att jag har studerat regeringens budgetproposition. Det finns anledning att återkomma till de konkreta förslagen, och då kan ju riksdagen ta ställning till var ambitionsnivån skall ligga när det gäller sysselsättningspolitiken. Jag hoppas att den kommer att ligga högre än det som regeringen visar i budgetpropositionen.

Fru talman! Bengt Kindbom har frågat bostadsministern dels vilket syfte det i regeringen pågående arbetet med att förändra 136 a § byggnadslagen har i fråga om miljöpåverkande verksamhet, dels vilken regeringens principiella inställning är till det kommunala vetot i byggnadslagen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Innan jag besvarar Bengt Kindboms fråga skall jag kort beröra bakgrunden till 136 a § byggnadslagen . Den ursprungliga bestämmelsen kom till i samband med att riksdagen år 1972 beslutade om vissa riktlinjer för hushållning med landets samlade markoch vattentillgångar. I denna del innebär 136 a § BL att regeringen skall pröva lokaliseringen av industriella eller liknande verksamheter som är av väsentlig betydelse för hushållningen med landets samlade markoch vattentillgångar. För att regeringen skall kunna lämna ett tillstånd måste den kommun där verksamheten skall förläggas tillstyrka detta. Jag förutsätter att det är den bestämmelsen som Bengt Kindbom åsyftar när han talar om det kommunala vetot. År 1975 kompletterades bestämmelserna i 136 a § BL så att regeringen skall pröva även verksamheter som är av väsentlig betydelse för hushållningen med energi. Vidare vidgades prövningen till att avse inte bara en verksamhets lokalisering utan även dess tillkomst. Under åren 1975 och 1976 beslutade riksdagen att även verksamheter som är av väsentlig betydelse för hushållningen med träfiberråvaror skall omfattas av prövningen enligt 136 a § BL. Erfarenheterna av tillämpningen av 136 a § BL har visat på vissa praktiska problem. Det sätt på vilket bestämmelserna vid olika tillfällen har kompletterats med nya prövningsgrunder har fört med sig bl.a. att regeringen vid sin prövning alltid måste beakta samliga prövningsgrunder. Om prövningen tt.ex. är motiverad enbart med hänsyn till hushållningen med träfiberråvaror, måste den göras även mot bakgrund av bestämmelserna om hushållning med energi samt mark och vatten. En sådan ordning ställer krav på ett omfattande underlagsmaterial och kan medföra onödiga komplikationer bl.a. vid remissbehandlingen. För att undanröja brister av det slag som jag här har angett pågår i bostadsdepartementet ett arbete med en översyn av 136 a § BL. Resultatet av översynen avses bli framlagt i en departementspromemoria som regeringen kommer att ta ställning till efter remissbehandling. Kravet på tillstyrkan från kommunen i ärenden enligt 136 a § BL avsåg ursprungligen lokaliseringen av sådana industriella eller liknande verksamheter som är av väsentlig betydelse för hushållningen med landets samlade markoch vattentillgångar. Motiven till detta var att verksamheter av detta slag kan medföra en omfattande påverkan på bygden och att ett lokaliseringstillstånd därför inte borde få lämnas utan att den berörda kommunen har tillstyrkt detta. Riksdagens beslut att regeringen skulle pröva verksamheter även av energihushållningsskäl och av hänsyn till hushållningen med träfiberråvaror utformades lagtekniskt genom kompletteringar av 136 a § BL. Kravet på tillstyrkan från kommunen kom härigenom att gälla också dessa verksamheter. I det pågående arbetet med att se över 136 a § BL är det en förutsättning att kravet på tillstyrkan från kommunens sida alltjämt skall gälla för verksamheter som prövas av markoch vattenhushållningsskäl. Någon förändring beträffande de miljöpåverkande verksamheter som Bengt Kindbom syftar på i sin interpellation är således inte aktuell.

Fru talman! I Skaraborgs Läns Tidning kunde man den 21 november förra året läsa rubriken ”Ranstad typexempel på hur vetorätten inte skall utnyttjas”. Nu är ju rubriker en sak och textinnehåll i en artikel en annan sak. I detta fall gav emellertid textinnehållet stöd för rubriken. BI. a. läggs i statsrådets mun att kommunerna fått mer att säga till om än vad som ursprungligen avsågs. Vidare sägs att beslutet om veto mot utvidgningen av brytningen av skiffer i Billingen också kommit att omfatta verksamheten som sådan. Jag kan inte finna någon motsättning i detta. När verksamheten gäller brytning av skiffer kvadratkilometer efter kvadratkilometer, måste väl verksamheten som sådan i allra högsta grad påverka markhushållningen. Detta, fru talman, var bakgrunden till att jag framställde min interpellation om regeringens avsikt med översynen av 136 a § byggnadslagen och om regeringens principiella inställning till det kommunala vetot. Så snart interpellationen hade blivit framställd kom beskedet i samma lokaltidning. Statsrådet hade blivit missförstådd. Med tanke på statsrådets historiska anknytning till lärdomsstaden Skara vill jag citera vad man lär ha uttalat inför en skolklass därstädes: I denna församling kan man inte uttrycka sig nok tudeligt. Det är bra att ta fasta på detta i en fråga som så nära berör människor i ett mycket stort område. I övrigt betraktar jag svaret, som jag tackar för, som en fortsättning på den dementi som redan har förekommit i lokalpressen. Regeringens uppfattning är att det kommunala vetot skall vara kvar. Vad den administrativa översynen kommer att leda till ger svaret inget definitivt besked om. Men jag utgår ifrån att man inte skiljer bedömningsgrunderna åt på ett sådant sätt att detta kan utnyttjas taktiskt vid beslut om vilka projekt som skall prövas. Detta finns det anledning att fortsättningsvis bevaka, inte minst från kommunal synpunkt.
Fru talman! Som Bengt Kindbom sade är rubriker någonting över vilket vi inte bestämmer, och väl är kanske det. Jag vill emellertid citera ur den artikel som Bengt Kindbom nämnde. Tidningen citerar mig alldeles korrekt på följande sätt: ”Det vore naivt att tro att man kan avskaffa vetorätten med den starka förankring den har ute i landet. Men jag vill sätta dess konstruktion under diskussion —-—--.” Detta uttalande gjorde jag alltså vid intervjun i fråga. Vad jag menar när det gäller det kommunala vetots konstruktion har jag försökt att beskriva i mitt interpellationssvar. Det viktigaste är att vi nu försöker få till stånd en förenkling beträffande hanteringen av reglerna i 136 a § byggnadslagen, så att vi får snabbare beslut och snabbare besked till kommuner och andra som är inblandade, inte minst till sökande. Däremot skall vi inte på något sätt rycka undan reglerna för det kommunala vetot när det exempelvis gäller uranbrytningen, som Bengt Kindbom talade om i början av sitt anförande. Uranbrytningen faller ju under den del av paragrafen som handlar om hushållning med mark och vatten, och vi anser att det är självklart att det även framgent skall finnas kommunal vetorätt på det här området. Därför vill jag upprepa att det vid översynen inte handlar om att ifrågasätta det kommunala vetot i denna del. Däremot diskuterar vi andra former för kommunal påverkan när det gäller de båda andra punkterna i samma paragraf.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

Frågor som rör konflikter mellan jordbruksoch bebyggelseintressen prövas av regeringen främst i enskilda planärenden. Prövningen i dessa fall skall ske med tillämpning av reglerna i byggnadslagstiftningen. Detta innebär att de olika intressen som står emot varandra i ett ärende tillbörligen skall beaktas vid den avvägning som skall ske i ärendet. Självfallet kommer — liksom hittills — de riktlinjer för hushållning med jordbruksmark som riksdagen angett vara vägledande vid regeringens prövning.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Danell för det svar han gav på den här Måndagen den frågan. Jag tycker att det är klarläggande. Statsrådet Danell hänvisade till 21 januari 1980 riksdagens beslut och säger i slutet av svaret:” Självfallet kommer — liksom hittills — de riktlinjer för hushållning med jordbruksmark som riksdagen angett vara vägledande vid riksdagens prövning.” Jag är utomordentligt tacksam för detta. Men jag tycker det finns anledning att understryka ett par saker i detta sammanhang. När jag ställde frågan, så var det också i detta fall med anledning av en tidningsartikel av vilken man kunde få en känsla av att den nye planministern inte hade för avsikt att vara lika kategorisk som man tidigare hade varit vid behandlingen av dessa ärenden. Nu är situationen den att när man talar om samhällets syn på hur en tillfredsställande lösning kan åstadkommas på annan mark, är det tyvärr ofta så att kommunerna har en speciell uppfattning om vad som är samhällets intresse och synpunkt i den här frågan. Ofta får man en känsla av att det är kommunerna som skall avgöra vad som är samhällets synpunkt. Jag har från mitt hemlän Norrbotten, som ändock är ett utpräglat skogslän, exempel på att kommuner som är belägna i utpräglade skogsbygder anser att de inte har andra möjligheter än att använda just åkermark för byggnadsändamål. Jag menar att det mot den bakgrunden måste vara utomordentligt angeläget att man från regeringens sida är ganska kategorisk i detta avseende, ty om kommunerna får husera på det sätt som de önskar, finns det praktiskt taget ingen åkermark som för dem är så värdefull att den inte bör kunna bebyggas. Det hänvisas ofta till att det är industrimark man behöver, och den industrimarken behövs därför att man byggt upp stora bostadsområden för att dra folk till sin region eller kommun. Jag vill understryka att det i många fall inte finns anledning att dra mer folk till jordeller skogsbruksbygder — framför allt inte till den bygd där statsrådet hade varit och talat i samband med tidningens skriverier. Den utveckling som ägt rum i bl.a. Skåne, men även på andra platser, är en följd av den folkomflyttning som skedde på 1960-talet i mycket stor utsträckning och som minsann inte var så särskilt välgörande för andra regioner. Det var en folkomflyttning som innebar att man genom att flytta människor från en region till en annan skapade ett behov av nybyggnation, både av industrilokaler och av bostadsområden.

Det finns alltså all anledning att vara utomordentligt restriktiv på detta område. Jag hoppas att jag kan tolka statsrådets svar på den här frågan på det sättet att han verkligen menar att med all kraft se till att riksdagens uttalande på denna punkt efterlevs.
Fru talman! På Filip Johanssons sist ställda fråga är mitt svar ja. Låt mig därutöver också understryka att vi nu har just problemet med användande av åkermark aktuellt i bostadsdepartementet. Vi följer nu upp det beslut som riksdagen fattade i höstas om den fysiska riksplaneringen, där just användningen av åkermark var en av de mest prioriterade frågorna och den som kanske behandlades mest utförligt utöver frågorna om fritidshusbyggandet. Det arbete som nu pågår går delvis ut på att se till att det runt tätorter, där det finns konflikter mellan olika intressen i åkermark, utarbetas områdesplaner, så att man får en god överblick över utnyttjandet av marken. I andra fall är det fråga om att länsstyrelserna tar in aktuellt material för att beskriva de konflikter och de behov som är aktuella i länet. Vidare har vi för vissa delar av landet också lagt ut uppdrag för att det skall genomföras markhushållningsprogram, bl.a. i Skåne, ett område som Filip Johansson berörde i sitt anförande. Jag tycker att vi på det här viset har gott grepp om denna fråga. Vi hoppas att genom inte minst markhushållningsprogrammen få fram ett underlag som gör att kommuner, byggintressenter och allmänhet i framtiden skall vara väl informerade om vad det är för regler som gäller. Självfallet måste det bli olika regler för olika delar av landet. I vissa delar krävs särskilt stor restriktivitet utöver den som kommer att gälla allmänt för landet i fråga om användningen av åkermark.
Fru talman! Jag tackar för detta besked som ytterligare bestyrker vad jag hade hoppats på. Jag vill bara när det gäller upprättande av de nya markhushållningsprogrammen framhålla hur angeläget det är att man också ser till att man inte — jag vill understryka det än en gång — skapar behov i områden som är utomordentligt känsliga i det här avseendet. Dels åstadkommer man en skada på de marker som är värdefulla och som kommer att bli alltmer värdefulla i en framtid, dels skapar man behov i den bygd varifrån människorna i så fall skall flytta för att komma till ett annat område.

Fru talman! Eva Winther har frågat mig om jag delar hennes uppfattning att invandrarkunskap bör ingå som en del av all utbildning i vårt land och vilka åtgärder jag i så fall vill vidta för att detta skall bli verklighet. Jag delar Eva Winthers uppfattning att det är viktigt att vi svenskar får lära oss mer om de olika invandrargrupperna och deras kulturella bakgrund och att utbildningsväsendet har en nyckelroll för att vidga och befästa den kunskapen. Vilever i dag i ett samhälle där människor med skilda kulturella identiteter skall leva i samverkan med varandra. Alla människor i vårt samhälle bör därför ha kunskaper om olika gruppers etniska, kulturella och religiösa bakgrund. Att så blir fallet är en viktig förutsättning för att vi skall kunna visa tolerans och förståelse för det som vi kan uppfatta som avvikande från det egna levnadsmönstret. Å ena sidan behöver invandrarna kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och om svenskarnas kulturella och etniska bakgrund. Å andra sidan måste befolkningen i övrigt ha insikter om invandringens orsaker och betydelse för vårt land samt kunskaper om invandrarnas och minoriteternas kulturella och etniska bakgrund och om deras levnadsförhållanden i Sverige. Brister i kunskaperna hos de olika befolkningsgrupperna leder till intolerans och utgör hinder för samverkan mellan dem. Det hela är emellertid inte bara en fråga om kunskaper utan också om våra attityder till och känslor för varandra. Det behövs mot denna bakgrund insatser på alla nivåer i utbildningsväsendet för såväl invandrare som svenskar. Hittills har vi i stor utsträckning koncentrerat våra utbildningsoch informationsinsatser på invandrarna. Det är nu hög tid att vi bättre uppmärksammar utbildningsbehoven hos den övriga befolkningen och ser till att kunskap om invandrare ingår i utbildningen i alla skoloch utbildningsformer. Eva Winther har frågat mig vilka åtgärder jag vill vidta för att förverkliga detta. Låt mig då inledningsvis erinra om att regeringen genom sina ställningstaganden i bl.a. högskolelagen och läroplanerna för grundoch gymnasieskola i princip tagit ställning för vidgad kunskap och information om invandring och invandrare. De åtgärder som hittills vidtagits av myndigheterna pekar också i den riktningen att intentionerna realiseras eller att en grund är lagd för realiserande inom kort. Inom högskoleområdet har universitetsoch högskoleämbetet tagit initiativ till ett projekt om invandrarna i den högre utbildningen. Avsikten med detta projekt är bl.a. att skapa förutsättningar för att öka rekryteringen av tvåspråkiga personer till högskoleutbildning, speciellt till utbildningar för yrkesområden där det föreligger särskilda behov av tvåspråkiga yrkesutövare. Projektet omfattar också frågan om vilka åtgärder som behövs för att underlätta invandrarnas situation i själva utbildningen och för att i utbildningen bättre ta till vara den resurs som invandrarna utgör. UHÄ avser också att inom ramen för detta projekt och i samverkan med statens invandrarverk fortsätta en serie regionala seminarier, som inleddes under våren 1979. Vid dessa seminarier diskuteras frågan om invandrarkunskap i utbildningen med företrädare för de olika högskoleutbildningarna. Syftet med seminarierna är att stimulera högskoleenheterna dels att föra in inslag av invandrarkunskap i de allmänna utbildningslinjerna, dels att ta fram enstaka kurser lämpade för olika yrkeskategorier som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med invandrarfrågor. Inom skolområdet har skolöverstyrelsen i september 1979 lagt fram ett handlingsprogram för arbetet med invandrarfrågorna på både kort och lång sikt. Ett viktigt led i handlingsprogrammet är att motverka fördomar och diskriminering. Enligt vad jag inhämtat avser SÖ att i de kursplaner för grundskolan som snart kommer att underställas regeringen ta in krav på vidgad kunskap om invandrare, ett arbete som f. ö. sker i samarbete med invandrarnas egna organisationer. För gymnasieskolans del avser SÖ att i de olika styrdokumenten arbeta in bestämmelser och anvisningar som syftar till de mål Eva Winther vill uppnå. Genom läroplanskopplingen får förändringar i grundskola och gymnasieskola också effekt i kommunal vuxenutbildning. Vidgad kunskap om invandrare kan emellertid enligt min uppfattning inte enbart vara en fråga om att säkra ett visst innehåll i utbildningsoch läroplaner. Minst lika viktigt är att se till att invandrarfrågor i vid mening behandlas i planeringsoch personalkonferenser, att de tas upp i fortbildningen och att de får en objektiv och balanserad bild i läromedlen. Centralt och lokalt utvecklingsarbete har också en viktig uppgift att fylla för att skapa ett bättre utgångsläge för undervisningen. Jag har här uppehållit mig vid de delar av utbildningsväsendet där staten genom sina förordningar, läroplaner eller anvisningar kan påverka undervisningens inriktning. Det betyder inte att de utbildningsformer där denna möjlighet helt eller delvis saknas skulle vara betydelselösa för strävan att vidga kunskapen om invandrare. Jag tänker då i första hand på folkhögskolan och det fria och frivilliga bildningsarbetet. Av tradition har man inom dessa utbildningsformer ägnat stor uppmärksamhet åt mångkultursamhället och hävdat vikten av tolerans gentemot och förståelse för minoriteter med annan etnisk och kulturell bakgrund. I vissa avseenden har de varit modellbildande för vad som sker inom det mer formella utbildningsväsendet. I detta sammanhang vill jag också nämna att regeringen i årets budgetproposition föreslår att statens invandrarverk får 1,5 milj.kr. för ett särskilt projekt, ”Ökad invandrarkunskap bland svenskar”. Projektet, som skall genomföras i samråd med diskrimineringsutredningen, syftar bl.a. just till att ge invandrarkunskap den självklara roll i olika utbildningssammanhang som efterlyses i interpellationen. Sammanfattningsvis vill jag våga det omdömet att det ambitiösa arbete som inletts av myndigheterna och som redan delvis börjat förverkligas står i god överensstämmelse med de riktlinjer som i skilda sammanhang getts av regering och riksdag. Jag finner det därför inte nu påkallat att aktualisera ytterligare åtgärder. Jag kan emellertid försäkra Eva Winther att jag och statsrådet Mogård, som jag har samrått med i anledning av detta svar, uppmärksamt följer denna fråga och att vi är beredda att vidta de ytterligare mått och steg som kan erfordras.

Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för det utförliga svaret. Jag är glad över de insatser som görs på det här området. Jag är också glad över att vi är överens om att vi svenskar behöver lära oss något om invandrarna och att det nu, som utbildningsministern säger, är ”hög tid” att vi ”ser till att kunskap om invandrare ingår i utbildningen i alla skoloch utbildningsformer”. Jag har läst SÖ:s genomtänkta invandrarpolitiska program, och jag noterar nu som positivt UHÄ:s olika initiativ, bl.a. att man skall försöka öka rekryteringen av tvåspråkiga personer till högskoleutbildningen, särskilt till utbildningen för yrken där tvåspråkighet är alldeles speciellt behövlig. Jag förutsätter att man då tänker på bl.a. lärare, vårdpersonal av olika slag, socialarbetare och poliser. Man behöver här också se över meritvärderingen och räkna som plus dels kunskaper i det för oss främmande språket, dels den unika kulturella erfarenhet som invandrarna har och som ger fördelar i samvaron med andra invandrare och även med oss svenskar. Jag hoppas att man i det här projektet också kommer att fundera över hur vi på ett bättre sätt skall kunna ta till vara den yrkeskunskap som invandraren för med sig från sitt hemland. Alltför många invandrare har hamnat i okvalificerade jobb — de har blivit arkivarbetare, städare, diskare eller har hamnat vid det löpande bandet, inte bara under en kort övergångstid utan under väldigt många år. I stället borde de få en komplettering av sin utbildning så att denna kan användas här. Vi måste ta reda på vilket innehåll utbildningen i deras hemländer har och försöka ge möjligheter till komplettering om detta behövs. Det betyder mycket för självkänslan och identiteten att få fortsätta i det yrke man haft hemma. För vårt land betyder det att vi tar till vara en resurs som vi har här. Utbildningsministern säger att en grund är lagd för ett realiserande inom kort av dessa önskemål om invandrarkunskap. Själv är jag nog litet mer pessimistisk. Jag tror att det här tar tid, och jag tror att det verkligen är viktigt att Jan-Erik Wikström och skolministern Britt Mogård följer den här frågan och försöker skynda på behandlingen av den. Orsaken till min fråga är egentligen Vård 77 och den proposition om vårdutbildningen som behandlades av riksdagen i höstas. I de dokumenten antyds inte med ett ord att vi har en miljon människor i vårt land med invandrarbakgrund och att det därför är viktigt med kunskap hos vårdpersonalen om invandrarna och deras kultur. Utbildningsutskottet tog inte upp någonting om detta, och i debatten i kammaren påpekades det inte heller. Eftersom jag inte hade tillfälle att ta del i den debatt som fördes i kammaren har jag velat ta upp denna problematik genom den här interpellationen. Min rädsla för att vi missar någonting här har förstärkts av möten med nyutbildade sjuksköterskor, som redovisar att man i utbildningen inte på något sätt har tagit upp denna problematik. Invandrarverket har helt nyligen gjort en enkät för att utröna vilket utrymme de olika högskoleregionerna ger invandrarkunskapen i de olika utbildningarna. Undersökningen visar att det är mycket olika. I princip beror omfattningen av denna utbildning på om det finns en intresserad lärare eller på om någon i kursen är intresserad. Samma förhållanden gällde i fråga om vårdutbildningen — fanns det en intresserad lärare som var medveten om denna problematik, så togs den upp. Invandrarkunskap är viktig inte bara för att motverka diskriminering och öka förståelsen utan också för att vi själva skall kunna ge den information som de olika invandrargrupperna behöver. Nu är det gott och väl att vi är överens om att det behövs invandrarkunskap. Det saknas emellertid utbildare. Väldigt få människor i Sverige kan i dag så mycket om invandrarproblematiken och om de bekymmer — och kanske även glädjeämnen — som invandrarna möter när de kommer hit, att de kan användas som utbildare. Därför ser jag det som mycket viktigt att vi snabbt satsar på att frigöra personer med invandrarkunskap för att utbilda utbildare runt om i Sverige. I den utbildningen måste också invandrarna finnas med för att förklara sin kultur, sina värderingar, sin uppfostran, kvinnornas ställning i hemlandet, osv. Jag tror att det är mycket viktigt att vi inte försöker reda ut de begreppen utan att vi tar med invandrarna i detta arbete.

Fru talman! Den fråga som denna interpellationsdebatt behandlar är utan tvivel en mycket viktig framtidsfråga. Det handlar om hur det faktum att Sverige håller på att utvecklas till ett samhälle med många kulturer — med människor som har många olika slags bakgrund — skall kunna utnyttjas till någonting positivt för hela vårt land. Det är naturligt att skolan har en central roll att spela i detta arbete och i hela utbildningsväsendet. Det handlar om att vi skall kunna ha människor i olika funktioner i samhället med en ordentlig kunskapsbakgrund när det gäller invandringen, invandrarkulturerna och naturligtvis också språken. Men det är även så att i synnerhet det som händer i vår ungdomsskola bestämmer mycket av framtidens kunskapsnivå på detta område och de framtida attityderna till människor med annan kulturell bakgrund än den vanliga i Sverige. Det som meddelas i skolan når dessutom i många fall föräldrarna och kan påverka deras attityder. Men lika väl som det är viktigt att vi ser till att inom vårt utbildningsväsende ge ordentliga kunskaper om invandringen och invandrarnas bakgrund, så är det viktigt med information som går ut direkt till de vuxna, som når dem som inte omfattas av utbildningsväsendet. Härvidlag har naturligtvis invandrarverket ett särskilt stort ansvar. Hittills har de informationsinsatser som invandrarverket haft möjlighet att göra framför allt riktat sig till invandrargrupperna, syftat till att ge dem större kunskap om det svenska samhället. Man har inte haft möjlighet — trots att man önskat det — att göra särskilt mycket för att upplysa svenskarna. Förra året föreslog centerpartiet i en motion att man skulle ge invandrarverket dessa möjligheter. Den gången fick vi inget gehör för vårt förslag. Nu konstaterar jag till min stora tillfredsställelse att det i den budgetproposition som riksdagen skall behandla i vår finns sådana resurser för en till allmänheten riktad information om invandrarna. Statsrådet nämnde också i sitt svar detta projekt som skall genomföras. Såvitt jag förstår är avsikten att dessa informationsinsatser skall göras i samarbete med studieförbund och folkrörelser. Som en komplettering till vad som kan ske i utbildningsväsendet ser jag detta som något oerhört viktigt. Det är ganska bråttom att öka den svenska allmänhetens kunskap om invandrarna, deras villkor och deras kulturella bakgrund. Det handlar ju inte bara om att anpassa invandrarna till Sverige, utan det handlar i lika hög grad om att anpassa Sverige till denna situation — att vara ett mångnationellt samhälle. Misslyckas vi med detta arbete har vi många och svåra problem framför oss. Men lyckas vi med det och lyckas vi att skapa en harmonisk, fungerande relation mellan olika kulturer i vårt land är det någonting som kan komma att berika hela vårt samhälle i mycket hög grad för framtiden.
Fru talman! Med anledning av vad Eva Winther sade vill jag gärna tillägga att jag delar hennes uppfattning att det är viktigt att hitta lösningar för att komplettera invandrarnas yrkesutbildning. Kanske man ändå kan säga att, även om detta är ett problem, det knappast finns något land som har så många utbildningsmöjligheter att erbjuda som Sverige. De står ju öppna också för invandrarna, och en viss anpassning kan ju alltid ske. När det gäller meritvärderingen söker man redan nu ta hänsyn till invandrarnas egen studiebakgrund. Det läggs ned ett omfattande arbete vid bedömningen av enskilda invandrares ansökningar till utbildningar o. d. för att undersöka vilken deras reella studiebakgrund är. Slutligen frågade Eva Winther om åtgärder för att utbilda utbildarna. I skolöverstyrelsens program utgår man från att invandrarkunskap obligatoriskt skall ingå i all lärarutbildning och fortbildning. Men det är klart att det tar tid innan den utbildningen har nått alla som i dag är verksamma i skolan.
Fru talman! Jag skall be att få tacka för det här svaret som innebär en komplettering till det svar som Jan-Erik Wikström lämnade tidigare. Nu är det inte bara lärarutbildningen som det gäller, utan det gäller alla utbildningar. Det är också väldigt viktigt att invandrarkunskap ingår i vårdpersonalens utbildning. Vårdpersonal kommer ju i mycket hög grad i kontakt med invandrarna som patienter. Det är viktigt inte minst inför den öppna förebyggande vården att det finns tvåspråkig personal eller — om vi inte kan få det i första taget — att det finns tolkar, så att vi har möjlighet att tillgodose invandrarnas behov av hälsoupplysning och deras behov av hjälp att sköta sina barn och sin familj. För socialarbetarna, läkarna och psykologerna — ja, på alla dessa områden — är det viktigt med invandrarkunskap. Jag kan också nämna en annan grupp, som Jan-Erik Wikström väl inte har huvudansvaret för, nämligen poliserna, som behöver mer invandrarkunskap i sin utbildning. Det räcker inte med något seminarium på en eller ett par dagar, utan det måste bli mer. Det är allvarligt att lärare som lämnar lärarhögskolorna för att börja sitt arbete bland invandrarbarnen inte har den här kunskapen. Jag är glad om det nu snart kommer att hända någonting på det området. Det är också allvarligt att vårdpersonal lämnar sin utbildning utan att veta någonting om invandrare. Vi svenskar är över huvud taget mycket dåligt informerade om invandringspolitiken. Blir det alltför många missförstånd bidrar det till misstroende mellan svenskar och invandrare, och det måste förebyggas. Att vi kan leva tillsammans på ett bra sätt är en av våra viktigaste framtidsfrågor.
Fru talman! Det jag sade om lärarutbildningen skall naturligtvis mutatis mutandis gälla såväl vårdpersonal som poliser och andra kategorier.

Fru talman! Marianne Wahlberg har i en interpellation ställt följande frågor till mig: 1. Finns det någon samlad bedömning av hur mycket lärarnas B avdragsledighet för studier kostar stat och kommun? 2. Anser statsrådet att denna form av fortbildning i relation till kostnaderna ger det bästa utbytet för att stärka lärarnas förmåga till effektivitet och förnyelse i undervisningen? 3. Vilken framtida utformning av lärarnas fortbildning anser statsrådet bör ligga till grund för de fortsatta överläggningarna med lärarorganisationerna, och i vilket skede befinner sig dessa överläggningar? I samband med överläggningar mellan utbildningsdepartementet och skolöverstyrelsen rörande B-avdragsfrågor har vid olika tillfällen försök gjorts att beräkna kostnaden för lärarnas B-avdragsledighet för studier. Vid dessa beräkningar har det varit naturligt att i första hand söka få en uppfattning om de merkostnader på lönesidan som uppkommer när en Enligt en beräkning som gjordes 1973 uppskattades de årliga kostnaderna för ändamålet till i runt tal 35 milj.kr. Denna siffra är av flera skäl självfallet för låg i dag och torde nu behöva mer än fördubblas för att stämma med verkligheten. Såsom svar på den andra frågan vill jag framhålla följande. För att en lärare skall kunna beviljas lön med B-avdrag under tjänstledighet för studier skall studierna enligt gällande kollektivavtal vara angelägna från tjänstesynpunkt. Reglerna för bedömning av vad som kan anses vara angeläget från tjänstesynpunkt är grundade på en mångårig praxis. Detta förhållande har medfört att det varit svårt att i någon större utsträckning åstadkomma i och för sig önskvärda moderniseringar. Försök att hitta vägar ut ur den relativt låsta situation som råder i dag har emellertid gjorts. Såväl inom SÖ och arbetsgivarverket som i kanslihuset har övervägts olika lösningar för att bättre anpassa möjligheterna att studera med B-avdrag till behoven i dagens skola. Att åstadkomma förändringar på detta område är emellertid en mycket grannlaga uppgift som kräver ett nära samarbete med arbetstagarorganisationerna. De överläggningar i saken som hittills ägt rum har inte lett till resultat. Som svar på den tredje frågan vill jag erinra om att utbildningsutskottet i sitt betänkande med anledning av propositionen om läroplan för grundskolan jämte motioner kom in på frågan om en översyn av fortbildningen i samband med läroplansreformen . Från utskottets sida underströks härvid att vid översynsarbetet borde tas med studiedagarna, personallagsutbildningen, skolledarutbildningen, speciallärarutbildningen och de fortbildningsoch vidareutbildningsmöjligheter som finns för skolans personal. Vid översynsarbetet, som påbörjats inom regeringskansliet, tas sålunda ett samlat grepp rörande fortbildningen på skolans område. Självfallet kommer härvid också B-avdragsfrågan att behandlas. Låt mig slutligen också nämna att 1974 års lärarutbildningsutredning i sitt förslag behandlat fortbildningens innehåll och uppläggning. Förslaget remissbehandlas f. n. Att vidta några genomgripande förändringar beträffande fortbildningen blir möjligt först vid behandlingen av förslagen från LUT 74.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag vill gärna lägga till några synpunkter. Framför allt i budgettider talas det både lokalt och på riksplanet om nödvändigheten av att begränsa utgifterna. Samtidigt kan alla politiker lätt räkna upp ett antal kostnadskrävande nya reformer som det är ytterst angeläget att genomföra. Det uppstår starka spänningar mellan staten och kommunerna. Vi ger varandra rådet att omprioritera, dvs. att noga granska och utvärdera de verksamheter som vi kanske för mycket länge sedan har 19 beslutat om, för att se om det går att rationalisera, effektivisera, minska eller kanske rent av lägga ner någonting som mer eller mindre har överlevt sig självt. Frågan om lärarnas fortbildning och vidareutbildning, framför allt i form av studier med B-avdrag, tycker jag är ett konkret exempel på hur svårt det faktiskt är att omprioritera. Av det svar som statsrådet givit mig framgår för det första att man egentligen inte riktigt vet vad den här förmånen för lärarna kostar. Den redovisas nämligen varken i statens eller kommunernas budget under posten personalutbildning, utan den döljs i det stora lönekontot. Den skattning statsrådet gör — att det rör sig om minst 70 miljoner — är säkert inte tilltagen i överkant. Enbart i min hemkommun uppgick nettokostnaderna för studielediga lärare under läsåret 1978/79 till drygt 1,7 miljoner. Och detta räckte ändå bara för ca 40 lärare av omkring 1500. Summan bör också jämföras med det totala anslaget för fortbildning av skolledare, lärare och personal av olika kategorier för skolans elevvårdande verksamhet. I årets statsbudget utgör detta anslag drygt 67 miljoner, och för nästa budgetår äskas 69,5 miljoner. Förutsättningen för att viss del av lönen skall få utgå vid studieledighet är alltså att studierna skall vara angelägna ur tjänstesynpunkt. Myndigheten har då rätt att förvänta sig att studieresultatet skall kunna komma till nytta i lärarens fortsatta arbete i skolan. Detta borde således, för det andra, på något sätt kunna objektivt mätas. Det säger sig självt att detta är praktiskt taget omöjligt. Alla seriösa studier är naturligtvis nyttiga som personlighetsutveckling, men här gäller det ju att väga kostnaden mot nyttan också för skolan och eleverna. När den nuvarande praxis med B-avdragsreglerna började utvecklas fanns det för statsmakterna ett klart intresse att stimulera framför allt folkskollärare till ämnesstudier, så att de kunde undervisa på enhetsskolans högstadium. Att genomföra en nioårig skola för alla barn krävde en så stor ökning av antalet lärare att det inte gick att snabbt åstadkomma den med den vanliga lärarutbildningen. Men det behovet finns inte alls i samma omfattning längre. Det finns en tredje faktor att ta med i utvärderingen. B-avdragsledigheten är bl.a. på grund av tillämpad praxis inte en förmån som alla lärare har lika lätt tillgång till. Pedagogik är det enda ämne som alla lärarkategorier kan få läsa med B-avdrag, och det utnyttjas rätt flitigt, framför allt av lågstadielärarna. Men om en lågstadielärare vill fördjupa sina kunskaper i svenska eller skulle tycka att en kurs i dramatik kunde bli till stor nytta i undervisningen, då får det bli på egen bekostnad. En teckningslärare kan i vissa län få B-avdrag för att läsa konsthistoria, men i andra län tolkar man praxis annorlunda och säger nej. Slöjdoch musiklärare t.ex. har mycket svårt att över huvud taget hitta någonting annat utöver pedagogik att studera, som länsskolnämnden — enligt praxis — kan finna angeläget ur tjänstesynpunkt. Därtill kommer den geografiska ojämlikheten. Det är naturligtvis mycket lättare att ekonomiskt klara av en eller två terminers studier, om man bor så nära en högskola att man fortfarande kan bo hemma under studietiden. På min andra fråga, om statsrådet anser att denna form av fortbildning — det borde kanske f. ö. med rätt terminologi i stället heta vidareutbildning — i relation till kostnaderna ger det bästa utbytet för att stärka lärarnas förmåga till effektivitet och förnyelse i undervisningen, har jag egentligen inte fått något svar. Och det har jag en viss förståelse för. Jag har ju själv här försökt visa hur svårt det är att konkret göra de här jämförelserna. Men jag tror att vi har på känn, både statsrådet och jag och säkert också skolstyrelser, skolledare och lärare, att en del av de här miljonerna skulle kunna föras över till andra personalutvecklande åtgärder, som skulle kunna bli till nytta för många flera. Låt oss därför hoppas att det översynsarbete som pågår i regeringskansliet snabbt leder fram till ett samförstånd med arbetstagarorganisationerna om att även tolkningar av kollektivavtal kan bli föremål för omprövning, om man därmed kan uppnå någonting som är bättre för båda parter.
Fru talman! Jag är lika angelägen som Marianne Wahlberg att få frågan om fortbildning och vidareutbildning löst snarast möjligt. Jag har redovisat en del av de svårigheter som hittills har hindrat en lösning av frågan om B-avdrag. Nu hyser jag faktiskt gott hopp om att vi skall få en samlad syn på det hela, och jag tycker att det var bra att Marianne Wahlberg påpekade att det i hög grad är ett gemensamt intresse för stat och kommun att med utgångspunkt i skolans behov få ändringar i nuvarande ordning till stånd.

Fru talman! Lars Hedfors har i en interpellation ställt följande frågor tiil utbildningsministern: 3. När kan i så fall en sådan vara klar? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Regeringen gav i februari 1976 socialstyrelsen i uppdrag ”att utreda dels frågan om ambulanspersonalutbildningens innehåll och omfattning, dels inkomma med förslag till kompetenskrav i fråga om personal, som skall användas i ambulanstjänst samt till erforderliga övergångsbestämmelser och dispensregler för innehav av sådan tjänst”. Socialstyrelsen har den 21 juni 1979 överlämnat en inom styrelsen utarbetad slutrapport med förslag till beskrivning av yrkeskraven för ambulansförare till socialdepartementet. Socialstyrelsen konstaterar att det inte ligger inom styrelsens kompetensområde att avge förslag till läroplan eller om utbildningens längd. Det bör ankomma på vederbörande utbildningsmyndighet — i detta fall skolöverstyrelsen — att med förslaget som underlag utarbeta en läroplan för grundutbildningen av ambulanspersonal med angivande av förkunskapskrav, utbildningens längd och innehåll. I frågan har till socialdepartementet inkommit särskilda skrivelser från Läkarförbundet och Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund. Statsrådet Holm avser att inom kort föreslå regeringen att socialstyrelsens rapport jämte inkomna särskilda skrivelser överlämnas till SÖ för fortsatt handläggning. Enligt vad jag har erfarit har redan ett arbete påbörjats inom SÖ med att utarbeta ny läroplan för grundutbildning av ambulanspersonal utifrån socialstyrelsens rapport. Representanter för socialstyrelsen och huvudmannaoch arbetstagarorganisationer har inbjudits för att bl.a. diskutera utbildningens längd och kraven för tillträde till utbildningen. Jag utgår ifrån att SÖ i detta sammanhang även prövar frågan om behov av kompletterande utbildning för ambulanspersonal med nuvarande utbildning. Den exakta tidpunkten då ny läroplan för grundutbildning av ambulanspersonal kan börja tillämpas kan i dag inte anges. SÖ planerar f. n. inte att föreslå vidareutbildning för anställd ambulanspersonal, eftersom socialstyrelsen i sin utredning understrukit vikten av att systematisk fortbildning samt specialinriktad fortbildning efter lokala behov anordnas av sjukvårdshuvudmännen.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Mogård för svaret på min interpellation. Jag är emellertid inte helt nöjd med det, av flera skäl: 1. Svaret ger inte besked om när läroplan för grundutbildning av ambulanspersonal kan vara klar. 2. Svaret är negativt till tanken på läroplan för vidareutbildning av redan anställd personal. 3. Svaret avslöjar en orimligt lång handläggningstid för en mycket viktig fråga. Att en så viktig fråga som att ge våra ambulansförare en adekvat utbildning skall behöva ta mer än fyra år — hur mycket mer vet vi ju fortfarande inte — är för mig helt ofattbart, särskilt som det egentligen bara är fråga om att utarbeta en eller eventuellt två nya läroplaner. Att det finns ett behov av sådana läroplaner är odiskutabelt. Den nu gällande omfattar sju veckors utbildning och fastställdes så tidigt som 1965 — för 15 år sedan alltså. Sedan dess har man fått en helt annan inställning till ambulanstransporter, en inställning som ställer helt andra och större krav på ambulanspersonalen. Numera är det nämligen allmänt accepterat att sjuktransporter inte bara avser själva förflyttningen av en sjuk människa utan också innefattar sjukvård före och under transporten. För att klara denna mycket svåra uppgift måste ambulanspersonalen ha en utbildning som leder till något som motsvarar undersköterskekompetens. Det är sannerligen inte många ambulansförare som har det i dag — om det över huvud taget är någon. Det är därför oroande att statsrådet nu inte kan ge något besked om när en sådan utbildning kan komma till stånd. Det innebär-— efter vad jag kan förstå = att utbildningen inte kan starta under höstterminen 1980, eftersom ansökningstiden när det gäller sådana kurser går ut den 1 mars. I bästa fall kan alltså utbildningen komma i gång vårterminen 1981. Jag vill därför fråga statsrådet: Är detta ett något så när riktigt antagande? I så fall skulle det innebära, att handläggningen av detta ärende har tagit inte mindre än fem år. Nästa fråga blir då: Tycker statsrådet att detta är en rimlig handläggningstid? Slutligen också något om vidareutbildningen av nu anställd personal. Här måste jag säga att jag inte blir riktigt klok på Britt Mogårds svar. Å ena sidan utgår hon ifrån att SÖ prövar frågan om behovet av kompletterande utbildning för ambulanspersonal med nuvarande utbildning. Å andra sidan låter hon oss veta att SÖ inte planerar att föreslå någon vidareutbildning, eftersom det i socialstyrelsens utredning om ambulansförarutbildning föreslås att fortbildningen skall anordnas av sjukvårdshuvudmännen. Här är det emellertid inte fråga om fortbildning, eftersom det gäller att höja ambulanspersonalens kompetens till undersköterskenivå. Enligt alla vedertagna begrepp är det då fråga om vidareutbildning, något som i allra högsta grad är en uppgift för den centrala skolmyndigheten. Min tredje fråga till statsrådet Mogård blir därför: Delar statsrådet denna uppfattning eller tycker hon — i likhet med socialstyrelsens utredning — att vidareutbildningen av ambulanspersonal skall övervältras på landstingen? De två andra frågorna gäller alltså den ungefärliga tidpunkten för när grundutbildningen kan komma i gång samt handläggningstiden för fastställandet av en sådan läroplan. Det är inte bara jag som är intresserad av svaret på dessa frågor, utan det är också ambulansförarna och deras fackliga organisationer, vårdskolornas personal samt sjukvårdshuvudmännen.
Fru talman! Av mitt svar framgår att jag i dag inte kan ge besked om när en ny läroplan kan börja tillämpas. Jag vill inte utställa löften som jag inte kan hålla. Lars Hedfors antaganden kan jag i dag varken bestyrka eller avvisa. Jag utgår ifrån att det finns berättigade skäl till att socialstyrelsen har ansett att vidareutbildningen bör anordnas av sjukvårdshuvudmännen. Jag kan alltså inte säga att jag tycker som socialstyrelsen eller att jag inte tycker som socialstyrelsen. Jag förutsätter att man där är mer kompetent än jag att bedöma den frågan. Jag har inte funnit någon anledning att ifrågasätta deras synpunkter. Orsakerna till tidsutdräkten — vilken ju onekligen är påfallande stor — har jag inte funnit anledning att fördjupa mig i, och detta av två skäl: dels ligger socialstyrelsen inte inom mitt ansvarsområde, dels finner jag det inte särskilt intressant att se bakåt i tiden. En förbättrad utbildning för ambulansförare — en för mig synnerligen angelägen fråga — skall inom en relativt kort framtid komma i gång, och det tycker jag är utomordentligt tillfredsställande.
Fru talman! Det finns anledning att litet resignerat konstatera att statsrådet Mogård itite kan lämna något direkt besked om när en ny läroplan kan börja tillämpas. Statsrådet Mogård och jag är emellertid överens om att tidsutdräkten är påfallande stor, och det är bra. Kanske kan det resultera i att detta arbete påskyndas. Det är i alla fall en from förhoppning från min sida. När det gäller vidareutbildningen av ambulansförare kan konstateras att landstingen i dag har vissa problem med att klara av den kompletterande utbildning som det här talas om. Jag utgår ifrån att det beror på att det inte finns några läroplaner för vidareutbildningen av ambulansförare. Härtill kommer sannolikt ekonomiska skäl. Socialstyrelsens utredning om utbildning av ambulanspersonal sände i slutet av år 1977 ut sin s.k. ambulansenkät till sjukvårdshuvudmännen. Den visar just att landstingen har problem med fortbildningen av sin personal. Det framgick nämligen av svaren på enkäten att endast två av sjukvårdshuvudmännen bedrev regelbunden fortbildning av sin personal, att elva av sjukvårdshuvudmännen inte hade någon fortbildning alls och att de övriga sjukvårdshuvudmännen uppgavs utreda frågan. Det visar enligt mitt förmenande att det borde finnas anledning för statsmakterna att utarbeta något slags läroplan även för vidareutbildning av personalen. Behovet finns.
Fru talman! Ordningen måste ändå vara den att man först får en ny läroplan för grundutbildning av ambulanspersonal, därefter ser över vad nu tjänstgörande ambulanspersonal saknar i fråga om utbildning och sedan sätter in vidareutbildning. Man kan, såvitt jag förstår, knappast börja i andra ändan.
Fru talman! Jag förstår inte riktigt det resonemanget. Det är fullständigt klart att den personal som i dag arbetar i landstingen med sjuktransporter har en undermålig utbildning och behöver bättre utbildning för att nå upp till en kompetens som motsvarar undersköterskornas — den kompetens som man förutsätter att den nya grundutbildningen skall leda till.

Fru talman! Catarina Rönnung har frågat mig huruvida ett uttalande från min sida i en TT-intervju skall tolkas så att jag numera tar avstånd från riksdagsbeslutet om föreningslivets medverkan i största möjliga utsträckning i den allmänna fritidsverksamheten i anslutning till den samlade skoldagen. Man bör skilja mellan sådan verksamhet som bedrivs som fria aktiviteter inom den för eleverna obligatoriska samlade skoldagen och sådan verksamhet som bedrivs i form av frivillig allmän fritidsverksamhet efter den samlade skoldagen. Frågan avser föreningslivets medverkan i den allmänna fritidsverksamheten, medan mitt uttalande i TT-intervjun avsåg verksamheten inom den samlade skoldagen. Det är angeläget att föreningslivet ges möjlighet att medverka i skolans verksamhet. Som också uttalades i riksdagsbeslutet om skolans inre arbete får dock föreningarnas verksamhet till övervägande del bedrivas under den allmänna fritidsverksamheten. Inom den samlade skoldagen bör föreningsledd verksamhet endast vara en bland flera verksamheter. Många elever är djupt engagerade i olika typer av föreningsverksamhet. I den åsyftade intervjun underströk jag mot denna bakgrund det angelägna i att elever i större utsträckning än vad som hittills varit fallet svarar för ledningen av fria aktiviteter. En sådan ökad elevmedverkan skulle ha ett stort pedagogiskt värde och skulle stimulera intresset för föreningslivet.